Fru talman! Jag tackar också för detta mycket värdefulla förslag om en fortsatt diskussion om skuldsatta långtidsarbetslösa med justitieministern. Avslutningsvis vill jag lägga fram ett förslag. Det gäller de människor som faller mellan stolarna och som inte kan beskrivas med våra vanliga sociala beteckningar. Det är de människor som har hamnat helt utanför och som försäkringskassan på ett upprörande sätt kallar för nollade personer. Vi vet inte hur många dessa människor är och inte hur de lever. Vi vet inte vilka praktiska möjligheter de har för att ta sig ur de nollades situation. Mitt förslag är att man börjar forska på området för att belysa denna verkligt bortglömda grupps situation. Med detta vill jag tacka statsrådet för en givande diskussion.
Fru talman! Jag delar upprördheten över begreppet nollade. Det finns inte i min språkvokabulär, och det borde inte heller finnas i någon annans. Men jag tar mer än gärna till mig förslaget att se över på vilket sätt vi skulle kunna initiera och vara med och bidra till forskning om den grupp av människor som Ana Maria Narti talade om, de som står utanför och som är osynliggjorda. Vi känner till alldeles för lite om den gruppen för att vi ska kunna veta vilka system vi kan införa och vilka insatser vi kan göra för att hjälpa dem till ett eget arbete och en egen försörjning. Så till den frågeställningen återkommer jag gärna.

Fru talman! Ulf Nilsson har frågat vad jag avser att göra för att garantera att mobbade elever får den undervisning som de har rätt till. Skolplikten motsvaras av en rätt till utbildning. Denna rätt till utbildning gäller alla elever som är bosatta i landet. Om en elev på grund av mobbning inte vågar komma till skolan måste skolplikten upprätthållas på annat sätt. Rektorn kan besluta om särskild undervisning som kan ordnas på annan plats, t.ex. i elevens hem. Statens skolverk har, i det fall som refereras i interpellationen, riktat kritik mot kommunen för att den genom brister i arbetet med åtgärdsprogram inte tillgodosett elevens rätt till stöd. Skolverket har också riktat kritik mot kommunen för att eleven inte fått en utbildning som så långt som möjligt varit likvärdig med övrig utbildning på skolan och att kommunen inte tillgodosett elevens rätt till stöd. Skolverket kommer att följa upp beslutet genom att återkomma till kommunen för att få en redovisning av de åtgärder som vidtagits med anledning av kritiken. Skolverkets tillsyn är viktig för att kunna få en uppfattning om hur de regler som finns efterlevs. För att markera behovet av att granska skolornas verksamhet ställer regeringen krav på att Skolverkets tillsyn ska öka. Tillsynen ska följas upp med bl.a. rapportering av antalet utredningar med anledning av anmälningar. Skolverket ska också dra mer övergripande slutsatser av tillsynen och redovisa dessa. Skolverket har även fått ett uppdrag att i samråd med berörda myndigheter och organisationer kartlägga förekomsten av rasism, etnisk diskriminering, sexuella trakasserier, homofobi och könsrelaterad mobbning. Skolverket ska också analysera och redovisa vilka insatser i övrigt som behöver göras. Det är inte tillfredsställande att en del elever inte får den utbildning som de har rätt till. Det framgår mycket tydligt av lagstiftningen vilka rättigheter som eleverna har i detta fall. I det underlag som Ulf Nilsson hänvisar till är det nio skolor som inte har uppfyllt denna del av sitt uppdrag och som också fått kritik för detta från Skolverket. 1999:15) har fått i uppdrag att bl.a. utreda elevernas rättigheter. Ett annat uppdrag är att utreda om statens sanktionsmöjligheter behöver stärkas. Kommittén ska också göra en översyn och vid behov föreslå förändringar av regler för att stärka barns, ungdomars och vuxnas säkerhet, skydd och trygghet i barnomsorgsoch skolverksamheten, särskilt avseende arbetsmiljösamt hälso och sjukvårdslagstiftningen. Kommittén ska också analysera hur termerna elevs rätt respektive kommuns skyldighet används i skollagen och vid behov föreslå förändringar för ökad tydlighet. Skolans arbetsmiljö ska vara trygg för både elever och personal. Det är skolhuvudmannens och den enskilda skolans uppgift att skapa en sådan miljö. Skolverkets tillsyn visar att det ibland saknas ett förebyggande arbete mot kränkande behandling, vilket kan leda till att det också blir svårare att hantera de akuta mobbningssituationerna. Det är därför viktigt att skolorna utvecklar sina metoder och arbetssätt inom detta område. Det handlar om en insats på hela skolan med ett strukturerat förebyggande arbete som inbegriper alla vuxna och elever samt ett mer åtgärdsinriktat arbete när mobbning uppstår och som inbegriper såväl den som mobbar som den som blivit utsatt samt uppföljning av resultatet. Under hösten kommer Utbildningsdepartementet att genomföra en kampanj mot mobbning för att uppmärksamma dessa frågor.
Fru talman! Jag vill tacka skolministern för svaret. Mobbade elevers situation är en oerhört viktig fråga, och på senare tid har ett antal skrämmande fall av grov mobbning blivit kända. Min fråga gällde hur mobbade elever ska garanteras sin rätt till undervisning. Bakgrunden till min interpellation är uppgifter om att 38 % av de mobbade eleverna i en undersökning inte fått den undervisning som de har rätt till. En flicka eller en pojke som mobbas blir på det sättet ett dubbelt offer, som både utsätts för kränkande behandling och också får sämre skolgång. Skolministern säger i sitt svar bl.a. att Skolverket har fått ett uppdrag att redovisa vilka insatser som behöver göras samt att Utbildningsdepartementet ska genomföra en kampanj mot mobbning. Hon säger också att om en elev på grund av mobbning inte vågar komma till skolan måste skolplikten upprätthållas på annat sätt. Fru talman! Det är just den delen i svaret som jag inte är nöjd med. Frågan är, enligt min mening, om man över huvud taget ska acceptera att ett barn eller en ung människa någonsin ska behöva säga att han eller hon inte vågar gå till skolan. Det är naturligtvis bra om en elev som av psykiska eller fysiska orsaker inte kommer till skolan kan få undervisning på annat sätt. Men när det gäller grovt mobbade barn borde inte situationen behöva uppkomma. Jag instämmer visserligen i skolministerns grundvärderingar när det gäller förebyggande arbete för att skapa en trygg skolmiljö. Vad jag däremot efterlyser är ett besked om vad skolan ska göra när det förebyggande arbetet har misslyckats. Jag anser att det egentligen bara finns ett svar när det gäller grov mobbning och kränkning, nämligen att flytta på mobbaren och splittra gänget som terroriserar skolan. Trygga så snart som möjligt offrets skolgång och sätt sedan naturligtvis in åtgärder för att hjälpa tillbaka mobbaren till en normal skolgång. Men valet mellan mobbaren och offret borde vara självklart. Även om den grova mobbningen till sist upphör på grund av skolans ingripande, måste det ibland kännas alltför olustigt att i klassrummet sitta bredvid människor som uppträtt grovt kränkande. Exemplen från den senaste tiden är många: En elev hängs ut genom fönstret av sina kamrater, en flicka mobbas och måste flera gånger transporteras i ambulans till sjukhus, sexuella övergrepp mot minderåriga, en skola i Gävle stängs för att rektorn inte kan garantera elevernas säkerhet. Listan kan göras lång över händelser som rapporterats från skolorna de senaste åren. Två huvudintryck av dessa tragiska händelser blir bestående; skolan har inte ingripit i tid och det är offren som drabbats hårdast. De möjligheter att ingripa som finns i lagen är ganska få och de är uddlösa. I grundskolan ska läraren, som det heter, uppmana eleven att ändra sitt uppförande och, om detta inte hjälper, kontakta vårdnadshavaren. En elev får visas ut högst under den tid som återstår av lektionen. Genomtänkta program för mobbare och unga kriminella genomförs inte. Det som jag saknar i skolministerns svar är just ett rejält besked till skolan och till ungdomarna om att ingen människa ska behöva utsättas för en behandling som leder till att han eller hon inte vågar gå till skolan.
Fru talman! Att få känna sig trygg är en mänsklig rättighet som gäller oss alla. Mobbning berör inte bara den utsatta individen utan också våra mest centrala värderingar och rättigheter i samhället. Mobbningsfrågan angår, med andra ord, oss alla. Vi kristdemokrater tror att budskapet från oss alla måste vara att vi inte tillåter någon mobbning. Enligt vad jag förstår råder det heller inga delade meningar mellan oss här i kammaren om att åtgärder behöver sättas in för att komma till rätta med mobbningsproblematiken. Skolministern har beslutat om en nationell kampanj mot mobbning, vilket är mycket glädjande. Detta krav har också kristdemokraterna framfört ett flertal gånger här i kammaren. Men vi tror också att det är oerhört viktigt att kampanjen kombineras och samtidigt får bli en nationell samling. Det är viktigt att vi i vårt samhälle har värderingar som förmedlas och som delas av så många samhällsmedborgare som möjligt. Det handlar om grundläggande uppfattningar om människors lika värde och respekten för alla människor och deras unika egenskaper. Mobbningen är ett av de tydligaste exemplen på hur värdegrunden fördunklats och respekten för individen blivit åsidosatt. Det är viktigt att värdegrundsarbetet och arbetet mot mobbning ständigt får fortgå i skolan. Enligt vår mening bör etiska samtal ingå som ett stående inslag i skolan, inte bara under det här året och nästa utan ständigt. På många skolor, måste vi också erkänna, fungerar det väldigt bra. Det är inte så att mobbning förekommer på alla skolor, och det är oerhört viktigt att vi tar vara på de goda exemplen. Men det som har framkommit under den senaste tiden är att det är svårt att se vad som är mobbning, att skilja på vanligt bus och mobbning. Det som vi har fått höra är mycket skrämmande, att skolledare och lärare säger att de inte har sett någonting trots att elever blivit mobbade under hela sin skolgång. Bristen på kunskap hos lärare och all skolpersonal behöver åtgärdas så att man snabbt kan upptäcka mobbning och komma med åtgärder för att elever ska kunna tillgodogöra sig undervisningen. I den nya lärarutbildningen ägnas mycket mer tid åt att upptäcka mobbning, vilket är mycket bra. En annan aspekt och en bidragande orsak till att mobbning inte upptäcks i tid kan vara bristen på behöriga lärare. Jag skulle gärna vilja höra skolministerns syn på detta, och vilka åtgärder skolministern är beredd att vidta för att vi ska få fler behöriga lärare.

Fru talman! Jag tycker att det är bra att skolministern redovisar att Skolverket har kritiserat de skolor där det inte har fungerat. Det är naturligtvis också bra att vi anstränger oss för att skollagen tillämpas så att alla får rätt till den undervisning de ska ha. Det är också bra med den kampanj som skolministern redovisar. Däremot tycker jag att allt talar för att skolorna har för få möjligheter både att vidta sanktioner och att flytta mobbare. Det är ändå ett väldigt stort steg att ta. Det viktigaste är det förebyggande arbetet, men när det gäller en situation som redan har uppkommit måste man också ha en handlingsberedskap. I Sverige ska alla brott polisanmälas, även om de begås av minderåriga. Men av någon anledning är detta t.ex. inte självklart i skolan, även om det förekommer. När en rektor i Luleå häromåret polisanmälde elever som klätt av kamrater t.ex. så väckte själva polisanmälan större uppmärksamhet än själva brottet. I höstas hade några elever i mitt hemlän Höganäs tvingat andra till sexuella handlingar. Då kommenterade någon skolansvarig att reaktionerna hos de vuxna i omgivningen tydde på sexualskräck. Detta är naturligtvis inte typiskt, men det är viktigt att man reagerar kraftigt i varje fall som det sker. Om någon av händelserna - och det är det som är poängen - hade inträffat på en gata eller ett torg hade det varit helt självklart med polisanmälan, även om det hade rört sig om 14-15-åringar. Men skolan tycks ha kvar vissa rester av en gammal dålig tradition att se på övergrepp som en form av busstreck som går över av sig själva om tiden får gå. Fru talman! Som skolministern också säger så tror jag att omgivningens och de vuxnas attityd är viktig för stämningen i en skola. Men det måste också då helt enkelt finnas vissa normer som inte får överträdas i en skola. För att hålla på detta måste någon form av sanktioner ibland kunna genomföras, och det har vi små möjligheter till i den svenska skolan. Det ska naturligtvis inte bara vara sanktioner, utan också olika slags insatser för att hjälpa människor ifrån ett kriminellt eller osocialt beteende. Men sanktioner är ibland nödvändiga för att upprätthålla respekten för grundläggande normer, som respekt för andra människor. Den kände forskaren på detta område professor Dan Olweus deltog för en tid sedan i utbildningsutskottets hearing om mobbning. Han talade om att ändra strukturen på den existerande sociala miljön. Enligt honom har långvariga försök med psykoterapi och andra metoder för att ändra mobbarens beteende oftast misslyckats. Forskningen stöder enligt honom klart att skolan måste ha någon form av sanktioner vid regelbrott. Dessutom ska skolan naturligtvis skapa en varm och omtänksam miljö och en grundstämning som inte skapar fientlighet. Men någonstans måste det finnas en tydlig markering att vissa beteenden inte accepteras. Tyvärr har jag svårt att uppfatta att skolministern på den punkten på något sätt öppnar möjligheterna att sätta kraft bakom kraven på grundläggande normer. Därför har jag också svårt att uppfatta att skolministern säger något riktigt konkret som skulle göra att de som i dag inte vågar gå till skolan kommer att våga göra det.
Fru talman! Jag ställde några frågor till skolministern: Vilken kan orsaken vara till att så många unga lärare hoppar av? Är situationen sådan i skolan att de inte mäktar med den? Då kommer problematiken fram direkt. Vi får obehöriga lärare, som i och för sig kan vara väldigt duktiga och kunniga när det gäller ämneskunskaper men som däremot kanske inte har kunskap att upptäcka mobbning i ett tidigt skede. Jag tror att just det förebyggande arbetet - vilket också har framförts här - är oerhört viktigt. Det kommer ständigt nya forskarrön om mobbning, och det är oerhört viktigt att också lärarna i det livslånga lärandet får del av den nya kunskapen.

Fru talman! Denna fråga gäller som sagt elevernas rätt till skolgång, men den är intimt förknippad och hänger ihop med hur man hanterar mobbningen. Om dessa 38 % av de mobbade eleverna - 38 av 100 är ganska många - som inte vågar gå till skolan hade fått reda på att de kunde gå till skolan i morgon därför att de som mobbar dem inte finns kvar där är det klart att deras förutsättningar för en bra skolgång hade blivit bättre. Återigen: Allt det förebyggande arbete som skolministern talar om är naturligtvis oerhört viktigt. Men det är också en förebyggande insats att på ett helt annat sätt visa att det blir negativa konsekvenser om man allvarligt bryter mot dessa regler. Sedan ska naturligtvis alla som ändrar sig vara välkomna tillbaka. Skollagen ger i dag, vad än skolministern säger, ett väldigt litet utrymme för att ens flytta på personer om utför grov mobbning. Vi talar inte om småsaker. Vi talar inte om bråk mellan 7 och 8-åringar, utan vi talar om grov mobbning. Jag tycker att vi ska göra det tankeexperimentet att vi tänker oss att en vuxen människa skulle sitta på sin arbetsplats tillsammans med människor som några dagar tidigare har uppträtt grovt kränkande och kanske klätt av honom eller henne eller gjort något annat av det som har skett i de fall vi har sett. De skulle vi inte acceptera. Jag tycker inte, fru talman, att vi ska acceptera att en 14 eller 15-åring ska behöva göra det heller.

Fru talman! Jag tackar skolminister Ingegerd Wärnersson för svaret. Av svaret framgår att skolministern håller med mig om att frågan om betygens tillförlitlighet är viktig. Men som jag ser det tycker jag inte att skolministern vill ta steget fullt ut och sätta in kraftfulla åtgärder för att verkligen garantera betygens tillförlitlighet. Jag frågade i min interpellation om skolministern vill ge Skolverket ett särskilt uppdrag att utvärdera om betygen motsvarar kunskapsmålen. På den frågan svarar skolministern nej. Varför tycker då jag att det är så viktigt att utvärdera om betygen motsvarar kunskapsmålen? Jo, elever som inte når upp till kunskapsmålen har rätt till stöd i den svenska skolan. Varje elev som får ett felaktigt betyg blir då samtidigt bestulen på det stöd som han eller hon har rätt till. Och genom hela skolsystemet ser vi problemet med att elever skickas vidare i systemet utan förutsättningar att klara sig och utan att de i rätt tid får den hjälp som de så väl skulle behöva. Jag tycker att det ibland använda uttrycket "snällfälla" ger en träffande beskrivning av vad som drabbar alltför många svenska elever. Den här snällfällan innebär att en pojke eller en flicka inte får reda på att kunskaperna inte räcker till förrän det är alldeles för sent. Snällfällan leder till att många elever på gymnasiets individuella program ska försöka ta igen vad de skulle ha lärt sig i grundskolan. Och den här fällan innebär att elever luras på sin rätt till stöd. En första förutsättning för att ta reda på om eleverna får den hjälp som de behöver är att man garanterar att ett godkänt betyg verkligen är ett godkänt betyg. Men tyvärr talar många fakta för att det här betyget inte alltid är rättvisande. Det finns många olika undersökningar som visar att det finns mycket kvar att göra här. 1999 gjordes ett omfattande skrivtest i Stockholm av forskaren Birgitta Allard. Trots att hon i undersökningen utgick från väldigt låga krav på skrivförmåga konstaterade hon att 13 % av avgångseleverna i nian skrev osammanhängande med staplade kortsatser och fattigt ordförråd. Och det finns andra läsförståelseundersökningar där man har kommit fram till slutsatsen att var femte avgångselev saknar förmåga att läsa och förstå en vanlig enkel tidningstext. Man kan jämföra de här undersökningarna med betygsstatistiken. Man kan då konstatera att ungefär 4-5 % av eleverna inte klarar godkänt i t.ex. svenska, engelska eller matematik. Hur kan det då komma sig att en tredjedel av samma elever sedan inte klarar av att gå igenom gymnasiet? En massa sådana här uppgifter visar ju att betygsstatistiken döljer verkliga förhållanden. En titt på Skolverkets statistik över nationella prov och betyg från år 2000 visar också tänkvärda siffror. På t.ex. det individuella programmet hade A, men endast 19, 6 % hade IG som slutbetyg i engelska A. I matte A fick 24 % av samtliga elever inte godkänt på det nationella provet, men betydligt färre fick IG i betyg. Det är visserligen sant som skolministern säger att allt inte kan mätas i ett nationellt prov, men när skillnaderna är så stora finns det verkligen anledning att fråga sig om betygen sätts på riktiga grunder. På något sätt tycker jag att skolministern går runt den här frågan lite grann i sitt svar. Min fråga är: Tycker inte också skolministern att mycket talar för att utvärderingen i skolan fortfarande är bristfällig, och vad vill egentligen skolministern göra för att öka betygens likvärdighet och för att öka deras värde som utvärderingsinstrument?

Fru talman! En förutsättning för att göra rätt insatser och ge elever rätt hjälp är att skolan har kunskap om vad eleven kan och inte kan och vad eleven behöver hjälp med. När man ser att så få elever får Icke godkänt i grundskolan och att sedan så många elever inte har tillräckliga kunskaper i gymnasieskolan tycker jag att det är naturligt att ställa sig frågan: Sätts verkligen betygen i grundskolan på rätt grund? Annars håller jag med skolministern om att det betygssystem vi har nu, som fortfarande är relativt nytt, är ett bra betygssystem på det sättet att det ska mäta utifrån kunskapsmålen. Det är det hela betygssystemet bygger på. Men för att detta betygssystem ska kunna leva upp till sin stolta ambition att skilja sig från tidigare orättvisa betygssystem måste man skaffa sig kunskaper om att betygssättningen sker på ett rättvist och likvärdigt sätt. Med tanke på alla de exempel jag nämnde i mitt förra inlägg tycker jag att det finns alltför mycket som tyder på att så inte sker i dag. Skolministern frågar: Vad sker efter det att man har fått uppgift om att eleven inte har uppnått kunskapsmålet? Ja, det är ju då insatserna ska sättas in. Ett positivt exempel här i Stockholm är det projekt som startats i ett antal skolor med obligatoriska lästest redan i årskurs 3, där man sätter in ordentligt med specialundervisning och hjälp till de elever som inte har nått upp till de mål man kan förvänta sig. Fru talman! Jag tror att lärarna i de allra flesta fall gör ett oerhört arbete med att vara så omsorgsfulla som möjligt i sin betygssättning. Men de har som sagt inte tillräckligt stöd när det gäller hur de olika nationella målen ska tolkas i betygssättningen. Med tanke på att det trots allt är så många elever som inte lyckas i den svenska skolan är det viktigt att betygen får ett korrekt innehåll. Dessutom är det ett rättvisekrav att betyg i samma kurs står för samma kunskapskrav oavsett vilket gymnasieprogram det gäller. Jag tror att skolministern som gammal rektor och lärare, precis som jag själv, vet att det är en allmänt känd hemlighet att betygskraven skiljer sig ganska mycket mellan olika gymnasieprogram. Det är inte rätt, varken mot de elever som får dåliga eller de som får bra betyg. Skolministern säger att Skolverket kontinuerligt gör uppföljningar och att lärarnas kompetensutveckling är viktig. Det är bra, men det räcker inte. Enligt min mening borde den nationella utvärderingen bli mycket skarpare. En viktig första uppgift borde därför vara att undersöka hur de satta betygen på olika håll i landet motsvarar de krav som betygskriterierna anger. Man kan ha nationella prov, men man kan också ha andra test för att jämföra. Man behöver inte göra det överallt, men man kan göra det på många representativa ställen. Jag skulle vara tacksam över att få höra om skolministern ändå inte vill vidta några kraftfullare åtgärder än att bara följa det löpande arbetet. Först som sist: Det är många fakta som talar för att betygen inte riktigt fungerar i dag.

Fru talman! Det är naturligtvis sant att en del elever känner sig stressade, kanske alldeles för många. Det finns också många elever som känner sig olyckliga över att de inte klarar skolan. Det är den avvägningen man får göra - att ge en ung person det ärliga budskapet att för att gå vidare måste du kunna mycket mer än vad du kan i dag, eller att skjuta upp det budskapet tills det inte går längre. Jag tror att vi måste vara tydliga tidigare i skolan och hela vägen igenom. Samtidigt är det naturligtvis rätt som skolministern säger: Ett hundraprocentigt rättvist betygssystem är en omöjlighet. Men det är fullt möjligt att utveckla ett betygssystem som i alla fall ger en minimigodkänd-nivå, ett system där man kan vara ganska säker på att om man är över den nivån har man i alla fall grundläggande kunskaper. Ett 95-procentigt betygssystem kan täcka in det. Med de stora skillnader som även skolministern håller med om finns i dag mellan hur många som får godkänt och hur många som i verkligheten inte klarar sig följande år på gymnasiet ser jag det som ett av nationens viktigaste ansvar att ställa upp tydliga nationella mål. Med hjälp av test, ytterligare beskrivningar, betygskriterier osv. ska man ge ett tydligt budskap: Det här är den ribba man ska klara av för att gå vidare till nästa nivå i utbildningssystemet. Det är naturligtvis både alldeles utmärkt och nödvändigt med diskussioner och kompetensutveckling. Men nationen måste ta sitt ansvar för att målen för de olika skolnivåerna blir väldigt tydliga. Och det tycker jag inte att staten gör i dag i Sverige.

De frågor Margareta Viklund väcker ligger mig mycket varmt om hjärtat. De berör också viktiga tendenser i folkrätten och den internationella politiken. De har dock inga enkla svar. Folkrätten har under senare år kommit att ta ökad hänsyn just till enskilda människors säkerhet. I dag hävdar t.ex. mycket få stater, om ens någon, att folkmord, krigsförbrytelser och brott mot mänskligheten är interna angelägenheter. Hur kan man då ingripa mot sådana förbrytelser? Enligt FN-stadgan finns det två klara undantag till våldsförbudet: självförsvar och åtgärder auktoriserade av FN:s säkerhetsråd. Säkerhetsrådet har, framför allt sedan kalla krigets slut, gjort en vid tolkning av FN stadgan och har funnit det möjligt att ingripa mot folkmord och andra brott mot mänskligheten. Denna utveckling stöddes kraftfullt av Sverige under vårt medlemskap i säkerhetsrådet 1997-1998. Stadgans ordalag är alltså inte det avgörande hindret mot att rådet ingriper. Sverige slår av tradition vakt om säkerhetsrådets roll. Man bör vara mycket försiktig med att förändra folkrätten så att våldsförbudet - som är en hörnsten i den internationella ordningen - riskerar att urholkas. Att öppna för beslut om insatser från enskilda stater eller regionala organisationer utan auktorisation av säkerhetsrådet skulle skapa en farlig osäkerhet om var huvudansvaret för internationell fred och säkerhet ligger. I stället är det mer angeläget att tydliggöra och skärpa säkerhetsrådets ansvar att agera i verkligt humanitära nödlägen. Vidare bör FN vara involverat så långt det går, och det är aldrig för sent att återföra en fråga till säkerhetsrådet. Efter NATO:s aktion mot Jugoslavien beslöt t.ex. rådet att inrätta FN-missionen UNMIK och att auktorisera KFOR-styrkan. Den svenska regeringen anser att det finns situationer, som folkmord eller brott mot mänskligheten, då det internationella samfundet inte kan stå passivt, även om säkerhetsrådet är blockerat. Vi står här inför ett genuint dilemma: Vi önskar både få stopp på grova övergrepp mot människor och hindra att säkerhetsrådets auktoritet och våldsförbudet urholkas. Det finns inga enkla utvägar ur detta dilemma. Det är svårt att formulera en regel som balanserar mellan å ena sidan nödvändigheten att ibland intervenera militärt och å andra sidan nödvändigheten att undvika att säkerhetsrådets auktoritet undergrävs eller att regeln missbrukas. Detta dilemma torde inte kunna lösas genom en förändring av FN-stadgan. Stadgeförändringar måste accepteras av två tredjedelar av FN:s medlemsstater, inklusive alla de permanenta medlemmarna av säkerhetsrådet. Vi vet att många stater skulle motsätta sig förslag om en rätt att utan föregående auktorisation av säkerhetsrådet intervenera militärt för humanitära ändamål. Inte heller en förändring av folkrätten genom sedvanerätten, dvs. praxis samt staternas rättsuppfattning, förefaller i dagsläget möjlig, eftersom det kräver acceptans av en överväldigande majoritet av världens stater, inklusive de mest inflytelserika. För att förföljda folk och grupper långsiktigt ska garanteras sina mänskliga rättigheter måste därför säkerhetsrådet förmås att ta sitt fulla ansvar i situationer som dessa. Fru talman! Det är nu viktigt att skapa en så bred internationell enighet som möjligt om avvägningen mellan nationalstatens säkerhet och de enskilda människornas säkerhet. Debatten om militära interventioner med humanitära mål välkomnas därför av regeringen, och jag har också deltagit i den debatten, både i Sverige och i FN:s generalförsamling. Den svenska regeringen har genom en rad uttalanden markerat sin uppfattning, bl.a. i 1999 års försvarsproposition och i utrikesdeklarationen år 2000. Sverige ingår vidare i en grupp av länder som stött det kanadensiska initiativet att bilda en internationell kommission som studerar frågan om humanitär intervention. En annan viktig aspekt av denna problematik är, som Margareta Viklund nämner, vetot i säkerhetsrådet. Sverige verkar för en begränsning av vetots användning, till att börja med genom att säkerhetsrådets permanenta medlemmar frivilligt avstår från att använda sig av vetoinstrumentet. Det skadar säkerhetsrådets och FN:s anseende och trovärdighet om vetot tillåts blockera insatser till skydd mot grava folkrättsbrott som folkmord, brott mot mänskligheten eller krigsförbrytelser.

Fru talman! Först ber jag att få tacka för svaret som var mycket bra. Det var intressant och klargörande på så sätt att det visar hur komplex frågan är. Men för den skull behöver den ju inte vara hopplös. Det måste gå att finna en linje utifrån perspektivet mänskliga rättigheter för att finna något slags handlingsmodell för att på ett så okomplicerat sätt som möjligt arbeta för den humanitära interventionen. Under mina tre år på Norrmalmstorg - mellan 1992 och 1995 varje fredag kl 12 - för att försöka väcka opinion mot det fruktansvärda kriget i framför allt Bosnien-Hercegovina, fick jag många gånger anledning att tänka på vad ordet folkrätt egentligen står för och betyder. Så gott som dagligen stod jag i direkt eller indirekt kontakt med människor som var utsatta för förnedrande behandling, terror, beskjutning, granateld, våldtäkter och de mest fruktansvärda grymheter av olika slag därför att de tillhörde en s.k. Jag minns särskilt hur journalister och andra på tidningen Oslobodjene satt i källarlokalen i sitt sönderskjutna hus i Sarajevo och gav ögonblicksskildringar som hälsningar till våra Norrmalmstorgsmöten. För dessa och andra instängda och ständigt beskjutna människor i Sarajevo, Gora de, Mostar, Srebrenica och epa m.fl. städer och samhällen betydde Norrmalmstorgsmötena mer än vad vi då kunde förstå. Jag minns också hur upprörda vi var över att FN soldaterna i Bosnien enbart stod som åskådare, observatörer, utan makt och möjlighet att ingripa. Mitt framför deras ögon kunde hela familjer skjutas ned, och kvinnor och barn våldtogs utan att de ingrep. Det var som om hela världen gav det fruktansvärda sanktion, eftersom det skedde mitt framför världssamfundets ögon - i detta fall i Bosnien. Det var helt obegripligt. Jag håller helt med utrikesministern om att FN stadgans ordalag inte är det avgörande hindret för att säkerhetsrådet inte ska ingripa. Då kan man fråga sig vad som är hindret. Enligt min och många andras uppfattning är det vetorätten. Håller utrikesministern med mig om det? Vad kan Sverige, regeringen, göra konkret åt detta? Som jag uppfattar utrikesministerns svar verkar det hopplöst att över huvud taget kunna göra något åt vetorätten i säkerhetsrådet. Är det så? Precis som utrikesministern anser jag att det måste vara säkerhetsrådet som har ett yttersta ansvar vid trängda humanitära situationer. Men om säkerhetsrådet på grund av exempelvis vetorätten inte fungerar, vad gör man då? Vad finns då? Jag håller helt med om att säkerhetsrådets auktoritet måste upprätthållas. Men om säkerhetsrådet inte fungerar fullt ut undrar jag hur dess auktoritet i så fall ska fungera. Utrikesministern säger följande: "För att förföljda folk och grupper långsiktigt ska garanteras sina mänskliga rättigheter måste därför säkerhetsrådet förmås att ta sitt fulla ansvar i situationer som dessa." Det låter mycket bra, men frågan är också här hur och på vad sätt. Fru talman! Det kan inte vara acceptabelt att världssamfundet står vid sidan om och tittar på när en stat utför grova övergrepp på sin egen befolkning eller vissa delar av den. Jag anser inte att ett mer eller mindre handlingsförlamat säkerhetsråd kan få stoppa en nödvändig aktivitet, som vi kan vittna om har skett i verkligheten. Samtidigt finns det, precis som utrikesministern säger, stora faror med en praxis som tillåter att stater eller internationella organisationer agerar på egen hand. Problemet är inte lättlöst, det är svårlöst. Men det måste väl ändå finnas en handlingslinje att följa vid sidan av alla lagar och paragrafer? Eller är situationen helt låst?
Fru talman! Nej, situationen är naturligtvis varken låst eller hopplös. Den viktiga diskussion som bl.a. FN:s generalsekreterare Kofi Annan har varit med om att inleda visar att man börjar titta på vilka vägar som finns ur detta dilemma. Jag sade i mitt svar att om detta ska lösas genom stadgeförändringar får vi vänta länge. Därför måste vi försöka hitta andra vägar. Vi vill då se till att säkerhetsrådet tar ett ansvar och att vi försöker hålla fast vid säkerhetsrådets auktoritet, och det är framför allt genom vetorätten som vi måste söka förändringarna. Det är svårt, men det är inte hopplöst. Vi har från svensk sida tagit upp frågan vid ett flertal tillfällen med de permanenta medlemmarna i FN. Vi önskar att de deklarerar att de undviker att använda vetot. Även om de har en stadgeenlig rätt att använda vetot ska de frivilligt förklara att de kommer att undvika att använda vetot. Vi har också föreslagit ett s.k. moratorium på användningen av vetot. Det här är en diskussion som vi har fört aktivt när vi har arbetat med reformeringen av säkerhetsrådet. Vi kommer att fortsätta att aktivt arbeta med frågan om reformeringen av säkerhetsrådet. Vi hade hoppats att det skulle gå fortare. Vi hade hoppats att man redan till millennieförsamlingen skulle kunna åstadkomma några ordentliga förändringar i säkerhetsrådets arbete, om än på frivillig väg. Det här är naturligtvis frågor som fortsätter att diskuteras. Jag hoppas att vi kommer att se större ansvar också från de permanenta medlemmarna under de närmaste åren för att få ett än effektivare säkerhetsråd. Kofi Annans direkta engagemang i frågorna är naturligtvis en bra och viktig förutsättning för detta.
Fru talman! Vi brukar nästan alltid komma överens när vi diskuterar. Nu har vi kommit överens om att det är vetorätten som är det stora problemet. Det låter hoppfullt. Millenniemötet nämndes här.

Kanhända är detta den väg som man ska gå, dvs. förmå de större staterna att undvika att använda vetorätten. Finns verkligen den beredvilligheten hos dem? Det är en stor makt att ha vetorätten i säkerhetsrådet, att kunna påverka världsordningen, världssituationen, utifrån sina möjligheter, sin syn på politiken, hur situationen i världen ska se ut. Jag vet inte om generalsekreteraren fick svar på sin fråga. Vad jag förstår vill han se en annan aktivitet. Han menar att ingen rättsregel, inte ens suveräniteten, kan försvara att brott mot mänskligheten begås ostraffat. Är det också utrikesministerns och regeringens uppfattning? Hur ska man i så fall möta en sådan utmaning? Hur ska världssamfundet bli så kapabelt att det verkligen kan ingripa när det krävs? Är det en utopisk tanke? Är jag för optimistisk? Är det möjligt att FN kan bli en världspolis som mer direkt ingriper mot brott mot mänskliga rättigheter och folkrätt? Vi kan titta på hur världen ser ut i dag. Det behövs verkligen på många håll i världen i dag ingripanden för mänskliga rättigheter och ur folkrättssynpunkt. Fru talman! Enligt FN-stadgan får våld endast användas till självförsvar eller efter beslut i FN:s säkerhetsråd. Men då säkerhetsrådet har visat sig i vissa fall, på grund av vetorätten, vara oförmöget att agera, trots att man har insett att en humanitär katastrof äger eller har ägt rum, borde inte den regionala politiska organisationen och dess interna struktur möjliggöra ett sådant ansvarstagande? Borde inte t.ex. EU:s krisförebyggande verksamhet, som nu är under uppbyggnad, kunna få en sådan från FN fristående uppgift i Europa - som kan ses som en region?
Fru talman! Kommer säkerhetsrådets permanenta medlemmar att vara beredda att minska användningen av vetot? Jag tror inte att de är beredda att avsäga sig möjligheten att använda vetot. Jag tror inte att de är beredda att göra en stadgeförändring. Däremot tror jag att det finns en förståelse för att andra länder kräver att man ska minska användningen av vetot och försöka undvika användningen av vetot. När vi diskuterar möjligheten för regionala organisationer att ingripa är det viktigt att komma ihåg att det definitivt behövs ett FN-mandat vid s.k. fredsframtvingande åtgärder, s.k. kapitel 7-insatser. Där är det viktigt att fortsätta att hålla fast vid betydelsen av mandat från FN:s säkerhetsråd. Däremot finns det väldigt mycket som kan göras för att undvika att det går så långt. Det går att göra kapitel 6-insatser utan FN-mandat. Det kan regionala organisationer, tillsammans med FN, ta ett stort ansvar för. Vi har nyligen haft ett gemensamt möte mellan FN:s generalsekreterare och EU:s utrikesministrar och diskuterat hur vi på olika sätt ska kunna samarbeta för att tidigt ingripa i konflikter. Förutom att vi bör arbeta med eller mot, eller hur man nu vill uttrycka det, vetot tror jag att det är viktigt att vi tittar på vad vi kan göra för att förebygga konflikter. Vad kan vi göra för att tidigt ingripa när det gäller mänskliga rättigheter? Vad kan vi göra för att ge FN möjligheter att skicka ut t.ex. s.k. fact-finding missions, skaffa sig underlag och agera utan att varje gång behöva ha ett beslut om det i säkerhetsrådet? Vad kan vi göra för att se till att vi verkligen straffar dem som har gjort sig skyldiga till brott? Vi har redan FN:s krigsförbrytartribunal. Vi har den internationella brottmålsdomstolen, som ju Sverige har stött. Vi har från svensk sida också verkat för att man ska ta fram s.k. fundamental standards of humanity, som ska handla om att täppa till luckor mellan mänskliga rättigheter och den humanitära rätten i en väpnad konflikt. Vi har också tittat på hur man kan hitta nya instrument att använda. Vi har t.ex. tittat på hur man kan få sanktionsinstrumenten att bli betydligt effektivare än vad de är i dag. På det sättet vill vi försöka att hela tiden hitta olika vägar, olika metoder, för att förebygga konflikterna. Men när det går så långt att det måste ligga i säkerhetsrådet måste vi också försöka fortsätta arbetet med att få de permanenta medlemmarna att inte använda vetot, att inte blockera säkerhetsrådet. Jag tror att de blir allt känsligare för den internationella kritiken och att det därför finns mycket större möjligheter i dag att påverka dem till detta jämfört med för några år sedan.
Fru talman! Säkerhetsrådet och de nationer som ingår där kommer att bli allt känsligare för den internationella kritiken, var det sista vi hörde här. Det betyder att sådana opinionsmöten, eller vad man ska kalla det för, som vi har nu - en debatt här i riksdagen - också måste ha en påverkande effekt, vad jag förstår. Därför är det som jag ser det oerhört angeläget att man tar upp de här frågorna gång på gång och att man försöker diskutera dem utifrån många olika apsekter. Vad jag skulle önska mig, och som jag också har frågat om här, är möjligheter att utarbeta någon strategi för hur man ska kunna arbeta när det gäller humanitära interventioner och folkrätten. Det måste väl kunna gå, så att man hade en handlingslinje klar. Eller är den vägen så lång att gå innan man kan få en sådan? Eller är den omöjlig? Är det omöjligt att ha en sådan? Måste det bara vara diskussioner, debatter och påtryckningar medan människorna lider? Jag förstår inte det riktigt. Fru talman! Jag har avsiktligt inte berört Natobombningarna i Kosovo och Serbien. Trots att Kosovo drabbades mycket illa av de bombningarna har jag vid mina besök i Kosovo inte hört någonting negativt om Natos ingripande i Serbien-Kosovokriget från de människor jag talat med. Det enda jag har hört är tacksamhet för Natos ingripande. Kanske var de bombningarna inte värre eller hemskare än vad kosovoalbanerna har fått utstå under Serbiens förtryck, jag vet inte. Visst hade det varit bättre om bomberna inte hade dödat någon, eller om de aldrig över huvud taget hade behövt fällas. Men kanske var det ändå ett sätt för omvärlden, för Nato och för andra i Europa att visa ett hit-men-inte-längre för den despotiske ledaren Milosevic och folket. Hur hemskt det än låter förstår jag kanske att det är så.
Fru talman! Den handlingsplan vi kan göra blir en förebyggande handlingsplan. Det blir allt det vi kan göra för att undvika att en konflikt går så långt. Precis som jag sade i mitt förra inlägg är det ändå en rad saker som Sverige arbetar med och som vi tar upp i olika internationella forum. Att däremot försöka göra som vissa har velat, utarbeta en form av kriterier för när det är riktigt att agera i strid med säkerhetsrådets beslut eller utan mandat från säkerhetsrådet, skulle automatiskt underminera säkerhetsrådets auktoritet. Risken är att tar man fram den typen av kriterier säger man därmed också att man inte behöver försöka komma överens i säkerhetsrådet, att de permanenta medlemmarna inte behöver ta sitt ansvar. Det finns någon annan någon annanstans som liksom kan ta över ansvaret om FN och säkerhetsrådet inte förmår ta sitt ansvar. Det är därför jag tror att det är farligt att i förhand försöka utarbeta kriterier som talar om när man kan ingripa utan att FN:s säkerhetsråd har förmått fatta ett beslut. Jag kan hålla med om att det är viktigt att vi fortsätter att föra debatten för att visa de fem att det finns en allvarlig kritik mot hur de ofta har hanterat frågor i FN:s säkerhetsråd, för att visa hur viktigt det är att man fortsätter att minska användningen av vetot, att man har som mål att få ett moratorium av vetot, att man upphör att använda vetorätten. Det är viktigt att vi parallellt med det fortsätter reformen av FN:s säkerhetsråd för att försöka se till att säkerhetsrådet verkligen blir den starka internationella kraft, polis och domare som vi vill att FN ska vara.

Fru talman! Jag vill börja med att tacka skolministern för svaret på interpellationen. Jag har förståelse för argumentet "staten varken kan eller bör åta sig att kompensera studieförbund och folkhögskolor för inkomstbortfall från andra bidragsgivare". Om det skulle ske per automatik innebär det att ännu fler kommuner och landsting skulle strypa sina anslag och att staten skulle få ta över hela ansvaret. Ändå måste man fundera på vad som händer om bidragen stannar vid dagens situation - är vi nöjda med det? Jag tolkar skolministerns svar så, att regeringen kan acceptera dagens situation; den är inte föremål för några åtgärder. Jag undrar om jag har uppfattat det rätt. Är det så? Men framför allt måste vi fundera på vad som händer fram till 2010 om utvecklingen fortgår i samma takt de kommande tio åren? I svaret säger skolministern att regeringen i propositionen om vuxnas lärande har "aviserat en utvärdering av folkbildningen inom ett antal områden". Bl.a. ingår det att analysera och bedöma konsekvenserna av de minskade bidragen till folkbildningen. Jag har ingenting emot att den utvärderingen görs, men jag tycker inte att det räcker som svar eller åtgärd för folkbildningen. Det betyder ju egentligen att det som sker det sker, och vi står vid sidan som passiva åskådare och hejar på eller beklagar alltefter vilken politisk grundsyn vi har på folkbildningen. Inför budgetpropositionen 2001 uppmärksammade Vänsterpartiet regeringen på problemet. Vi upplevde då att regeringen hade förståelse för våra synpunkter och en samsyn på att när vi hade låtit Folkbildningsrådet redovisa fakta - tyvärr besannades farhågorna här - så skulle det följas upp med förslag till åtgärder, inte med en utvärdering till. Därför är jag besviken på skolministerns slutsats att inga åtgärder ska vidtas utöver utvärderingen. Då undrar jag: Betyder det att regeringens linje är att vi ska stå vid sidan och se på hur den fria folkbildningen minskar eller blir beroende av externa finanser? Ett allvarligt problem för folkbildningen i spåren av den ansträngda ekonomin är att behålla personal och därmed kompetens och kvalitet. Därför menar jag att åtgärderna inte kan vänta på ytterligare en utvärdering.
Fru talman! Det är precis tio år sedan Skolöverstyrelsen avskaffades. Skolverket kom då i stället för Skolöverstyrelsen, även om Skolverket har en helt annan uppgift än Skolöverstyrelsen hade - Skolverket har hand om ungdomsskolan. För folkbildningen, alltså folkhögskolor och studieförbund, inrättades Folkbildningsrådet, som ju inte är ett statligt organ utan en sammanslagning av tre olika privaträttsliga organisationer. - friheten ökade. Det tycker jag är bra; det tror jag alla tycker är bra. Problemet är att skillnaderna också ökade kraftigt. Man kan bara titta på grundskolan. I vissa kommuner betalar kommunen 35 000-40 000 kr för en grundskoleplats, medan man i en annan kommun betalar ungefär dubbelt så mycket för en grundskoleplats. Samma skillnad märker vi nu när det gäller folkbildningen. Jag känner till en folkhögskola som hade förmånen att få byta landsting och på det tjänade ungefär 1 miljon i bidrag varje år, eftersom man kom till ett landsting som betalade ut betydligt högre bidrag än det gamla landstinget gjorde. Till detta kommer då att statsbidragen kraftigt har naggats i kanten. Skolministern säger att det statliga bidraget till folkbildningen har ökat något. Det stämmer, men det är betydligt fler om att dela på det. Är det 20 nya folkhögskolor - det är sammanlagt 147 stycken - som ska vara med och dela på ett något ökat statsbidrag så blir det väldigt mycket mindre per skola även i statsbidrag. Får man också mycket mindre i landstingsbidrag kan det bli stora problem, och det blir det också! Några skolor har ju redan gått i konkurs. Jag vet att det är flera som har väldigt stora svårigheter att få debet och kredit att gå ihop när man nu gör en budget för nästa år. Till detta kommer besparingarna i samband med att det nya Vuxnas lärande klubbades här i riksdagen den 18 maj. Folkhögskolorna fick som bekant 3 000 färre platser. Det betyder väl ungefär 15 % minskning. Då vet vi att väldigt många av de 20 nya skolorna bygger mycket på just de 10 000 platserna. Ska man slå ut de 3 000 platserna på alla skolor så är det ändå flera hundra tusen kronor per skola som man får i minskade bidrag. Det betyder att man förmodligen måste skära i verksamheten, minska personalen och inte heller kan ta emot så stora grupper i fortsättningen. Jag skulle vilja avsluta med samma fråga som jag ställde till skolministern när vi diskuterade Vuxnas lärande. I samband med att riksdagen fattade beslutet 1991, alltså för tio år sedan, sade dåvarande skolministern att han noga skulle följa hur kommuner och landsting sköter sin bidragsgivning till folkbildningen. Jag har inte den exakta ordalydelsen, men jag vet precis vad han sade, eftersom jag lyssnade noga då. Han sade: Är det så att kommuner och landsting inte tar sitt ansvar så måste vi göra någonting åt detta. Skolministern då hette Göran Persson, och han är statsminister i dag. Nu säger regeringen att man inte kan åta sig att kompensera studieförbund och folkhögskolor för inkomstbortfall från andra bidragsgivare. Gäller inte Göran Perssons ord från 1991? Är det inte något inkomstbortfall som ska kompenseras? På vilket sätt vill ni uppfylla de löften som dåvarande skolministern gav för tio år sedan?

Fru talman! De generella nedskärningar som gjorts i kommunerna har naturligtvis också drabbat folkbildningen. Men det vi då kan se är att vi i riksdagen och regeringen har tillfört Perssonpengar och diverse andra pengar som har kommit härifrån för att återställa, men folkbildningen har hittills egentligen inte fått någon återställare. Dessutom har man drabbats av de kommunala nedskärningarna. Däremot finns det en del goda exempel som jag har hört talas om, där man har lyft upp vad folkbildningen har betytt för en hel region, ett helt område, och visat hur viktig den är för att motivera kommuner och landsting att ta ett ytterligare ansvar. Det skulle man kunna titta på som ett exempel. Jag skulle vilja ta upp en annan aspekt på de minskade kommunala bidragen. Studieförbunden kompenserar nu sina minskade anslag med bl.a. högre deltagaravgifter. De veckor när vi hade plenifritt har jag varit ute och talat med både studieförbund som MBV och folkhögskolor - Härnösands folkhögskola och Valjevikens folkhögskola. Studieförbunden ökar nu deltagaravgifterna, och det innebär en selektering. Plånboken börjar då styra möjligheten till deltagande i studieverksamhet. Det är en princip som inte Vänsterpartiet hyllar och som jag förmodar att inte heller regeringen ställer upp på. Det slår också väldigt olika regionalt. Om folkbildningsverksamheten fördyras eller försvinner i en storstadskommun, t.ex. här i Stockholm, finns det alltid möjlighet att söka den studieverksamheten i en grannkommun. Men den möjligheten finns inte i glesbygden. Om en glesbygdskommun tar bort bidragen försvinner eller minskar studieverksamheten drastiskt. Den har inte den möjligheten. Skolministern skriver i svaret: Min förhoppning är att det i dag nu när det ekonomiska läget är betydligt ljusare borde finnas utrymme för kommuner och landsting att stödja folkbildningen. Det är naturligtvis också min förhoppning. Dessvärre tror jag inte att folkbildningen kan leva på våra förhoppningar. Dessutom vet vi att de flesta kommuner utanför storstadsområdena för en daglig kamp mot utflyttning och minskade resurser. Möjligheterna att då stödja folkbildningen är inte desamma i hela landet. Det är en viktig aspekt som man måste uppmärksamma härifrån. Det räcker alltså inte med en välment förhoppning utan vi måste göra någonting mer.
Fru talman! Det löfte som gavs av skolministern för tio år sedan har jag upprepat i några debatter här under de senaste åren ett par tre gånger. Jag har fått ungefär samma svar som jag fick i dag: Vi ska titta på det och se vad som egentligen har hänt. Första gången jag fick det svaret var år 1996. Jag fick det också år 1997 och år 1998. Nu är det en uppföljning som ska ske. Jag tror inte att det behövs särskilt många uppföljningar. Det är som är intressant är om man är intresserad av att göra någonting åt detta eller inte. I min hemkommun såg jag i tidningen häromdagen att kommunstyrelsen har bestämt sig för att skära 20 % i bidragen till studieförbunden nästa år. Det betyder för ett studieförbund att det förlorar bidrag och går ned från ungefär 400 000 kr till 80 000 kr i direkt kommunalt bidrag redan nästa år. Jag ska inte skylla på något parti. Vi har ett socialdemokratiskt kommunalråd, men han har säkert fått stöd från övriga partier i det sammanhanget. Man behöver nog titta på detta. Om inte kommunerna tar sitt kommer staten att göra det, säger skolministern. Men kommunerna tar inte sitt ansvar i dag. De har inte gjort det under de senaste sju åtta åren. Vad händer då? Ja, man kan förstås öka andelen bidrag från dem deltar i studier. Folkhögskolor får inte ta emot några bidrag för utbildningen, men däremot kan de som deltar betala till studiecirklar. Annars måste man skära ned eller se till att man får inkomster på annat sätt. Uppdragsutbildning är alltid bra i så fall. Jag tror att detta på sikt är mycket förödande för folkbildningen i Sverige. Någonting måste nog ske. Det räcker inte med att säga att vi ska titta på en uppföljning. Det svaret har jag fått, även om det inte är exakt samma svar, vid tre tidigare tillfällen.

Fru talman! Också jag förstår att man börjar återställa på barn och ungdomssidan. Det är inte något att säga om det. Jag håller med speciellt det sista som skolministern säger här om folkbildningens betydelse för jämlikhets och jämställdhetsfrågorna. Den har där en särställning som gör att den borde vara prioriterad av just den anledningen. Sedan kan jag glädja både fru talmannen och skolministern med att bland det första man gjorde när jag var i Härnösand var att visa vad som hade sagts i riksdagsdebatten om folkhögskolan där. Det var mycket trevligt. Jag har ingen färdig lösning på problemet, och det är väl inte meningen att vi ska ha det heller. En variant är att det blir en helt statlig angelägenhet. Det har några fördelar, men det har också ett antal nackdelar som man måste väga noga. Däremot tycker jag t.ex. att regeringen skulle kunna ta initiativet att låta en arbetsgrupp med representanter för folkbildningen, kommuner, landsting och regering ta sig an problemet. Ett annat förslag är att låta folkbildningen behålla resurser motsvarande de 10 000 platserna, dvs. den nedskärning som Lars Hjertén berörde. En annan idé som inte är färdigtänkt på något vis, men som jag ändå kan kasta fram och som man kan ta med sig till arbetsgruppen, gäller s.k. medfinansiering. Om en kommun, eller ett landsting, är beredd att stötta ställer staten också upp med pengar. Det är en variant. Det finns säkert fördelar och nackdelar med det. Kan skolministern tänka sig ta med de idéerna i det fortsatta arbetet och kanske sammankalla representanter för att ta sig an den uppgiften?

Fru talman! Jag vill först be att få tacka skolministern för svaret. Det gläder mig att vi har samma grundsyn att alla barn och ungdomar har rätt till likvärdiga villkor för en utbildning av god kvalitet. Jag håller också med skolministern om att alla barn och ungdomar med funktionshinder liksom de utan funktionshinder så långt det är möjligt ska erbjudas en anpassad utbildning i sin hemkommun. De flesta eleverna får också sin utbildning i hemorten, precis som skolministern sade. Men den grupp ungdomar som vi talar om nu är en liten grupp svårt rörelsehindrade ungdomar, som har mycket omfattande behov dels av anpassning av undervisningen, dels av habilitering i anslutning till utbildningen för att kunna tillgodogöra sig en gymnasieutbildning. Det är ungdomar som förutom sina motoriska svårigheter har betydande tolknings och inlärningssvårigheter till följd av sin skada. Det handlar om en liten grupp ungdomar med så specifika behov av anpassningar att det inte är rimligt att varje enskild kommun bygger upp en sådan kompetens. Totalt har det handlat om ca 50 svårt rörelsehindrade ungdomar per årskull som vi i dag anser att kommunerna har svårt att klara, och därför har vi inrättat just riksgymnasium för dessa elever. Det är grunden. 2001/02 ställs ett antal av dessa ungdomar utan möjlighet att söka s.k. Rh-anpassad utbildning vid något av de fyra riksgymnasierna för svårt rörelsehindrade. Anledningen är att den Rh-anpassade utbildningen endast omfattar nationellt och specialutformat program i gymnasieskolan, men inte det individuella programmet. I år har därför antagits 38 elever. Skolministern svarar då att det ges möjlighet till dispens, och det är riktigt - om han eller hon i huvudsak bedöms kunna tillgodogöra sig utbildningen. Det är en oerhört svår bedömning att göra. Men dispensen har använts för antagande av nio elever i år. Därför välkomnar jag den öppning som statsrådet ger genom att Skolverket ska få i uppdrag att analysera dispensmöjligheterna och ge underlag för en eventuell förändring till nästa år. Jag tolkar det som en öppning och en uppmjukning. Det kommer i så fall att mjuka upp reglerna, men jag tror inte att det kommer att räcka fullt ut. Däremot förstår jag inte skolministerns argument då det gäller det individuella programmet. Skolministern säger i sitt svar att syftet med det individuella programmet är att möta speciella behov hos eleven och att förbereda för en övergång till nationellt eller specialutformat program. Det är alldeles riktigt. Det anser jag också. Men hur menar statsrådet att det ska gå till? Det är i år ca 14 elever som inte kommer in på grund av skärpta regler för antagande till nationellt program vid riksgymnasium men som annars bedöms vara i behov av att gå på riksgymnasium på grund av sina stora funktionshinder. Hur ska de, på ett individuellt program i sin hemkommun, få tillgång till den kunskap de behöver kopplat till behovet av habilitering, så att de senare kan klara ett nationellt program? Det är detta det hela handlar om. Jag menar att det inte blir under likvärdiga former och utifrån elevens behov. Dessa elever är i ännu större behov av att få gå det individuella programmet på riksgymnasium för att över huvud taget någonsin kunna klara ett nationellt eller specialutformat program i framtiden. Varför diskrimineras dessa elever? Jag fortsätter i mitt nästa inlägg.

Fru talman! Jag är tacksam för svaret. Ministern säger att det inte var meningen att utesluta elever. Jag är tacksam att jag fick höra det. Det har ju blivit resultatet nu. Det är bra om man nu kan ändra dispensmöjligheterna så att alla de som annars skulle bli uteslutna ändå kommer in. Det kan vara ett sätt. Men jag förstår ändå inte diskussionen runt det individuella programmet. Vi säger att det ska vara på lika villkor och med samma förutsättningar. Om dessa elever, som är så gravt funktionshindrade, ska få ett individuellt program på lika villkor som andra elever i den vanliga grundskolan eller på t.ex. ett hörselgymnasium, måste de faktiskt ha resurser runt sig. De behöver habiliteringsresurser, speciell pedagogisk hjälp, assistans och väldigt många andra saker runt sig. Och vi vet att man har svårt att klara detta i skolan. Jag önskar verkligen att vi hade de resurserna och det verkligen fungerade ute i den kommunala skolan, men vi vet att det är svårt att klara detta i dag. Sedan finns det en sak till. Det känns många gånger väldigt mycket bättre för dessa elever att man har kamrater som är lite grann i samma situation. Det har också stärkt ungdomar med funktionshinder. Jag tycker fortfarande att det är en form av diskriminering att vi inte kan ordna ett individuellt program. Däremot är jag mycket glad över den öppning som skolministern har gett. Jag har några frågor till. Det gäller förslaget om att inrätta regionala instanser, som skolministern nämnde. Jag förstår inte det riktigt. Varför ska man bygga upp nya regionala instanser? Vi har nu ca 14 elever med svåra funktionshinder som bor i spridda delar av landet, och vi har fyra gymnasieskolor som är riksgymnasier där de här resurserna finns. Enligt de nya reglerna bidrar hemkommunen i dag till dessa skolor. Dessutom bidrar staten till dem. Varför ska vi göra någonting nytt? Det är min fråga. Jag tycker också att det är bra att skolministern gör Specialpedagogiska institutet uppmärksamt på den här elevgruppen. Men det var liksom inte det som var meningen. Dessa elever har sökt till riksgymnasierna därför att de och deras föräldrar anser att de inte får den hjälp de behöver på hemorten. Det är en önskan, ett val, från föräldrarna och eleverna. Det handlar om väldigt få elever. Jag förstår inte varför vi ska hålla så stenhårt fast vid att det inte ska vara ett individuellt program. Jag hoppas få svar på det. Slutligen undrar jag lite grann över en annan sak som skolministern sade. Vad innebär det att Skolverket har i uppdrag att överväga om de Rh-anpassade gymnasieutbildningarna är det bästa alternativet för elever som i mycket liten utsträckning följer kursen på gymnasienivå? Innebär det att dessa elever inte heller får en chans framöver? Eller kommer det att innebära att andra resurser sätts in? Vad är grunden till Skolverkets uppdrag?

Fru talman! Jag tycker att det var ett bra svar på så sätt att det känns bra att det har retts ut att det inte handlar om att diskriminera elever på Rhgymnasierna genom att de inte får ett individuellt program. Men jag tycker ända att det är lite fel att vi har gjort detta först. Vi kunde ha väntat på utredningen. Det individuella programmet finns ju kvar på alla andra utbildningar. Men nu har man tagit bort detta. I stället blir det dispensmöjligheter. Jag tycker att det är diskriminerande i förhållande till de andra. Men jag hoppas att vi kan se fram emot att det blir på ett sätt som är likvärdigt med andra men att man ändå ser till de stora problem som dessa elever har. En grabb som heter Daniel skrev: Jag har ett bra huvud och kan läsa osv., men jag har en skruttig kropp. Det är faktiskt så att det tar oerhört mycket längre tid för dessa elever. De behöver så mycket mer tid, träning och stöd på olika sätt beroende på att deras funktionshinder gör det jobbigt. Men de kan mycket väl tillgodogöra sig utbildning. Men det är möjligt att de behöver längre tid. Det är därför som jag menar att det individuella programmet skulle kunna leda fram till att de faktiskt klarar ett nationellt program sedan. Detta måste vara meningen. Om människor med funktionshinder ska få samma rättigheter som andra att utbilda sig och till arbete och om vi ska få en mångfald i vårt samhället, vilket vi faktiskt kämpar för och som vi har en ideologi för, då måste vi ge dem chansen, och då måste vi också vara beredda att ge mer till dessa grupper. Jag ser därför fram emot den öppning som skolministern har gett när det gäller dispensmöjligheterna. Och jag hoppas verkligen att det innebär att ingen kommer att bli utesluten nästa år utifrån de regler som vi nu har skärpt men som vi ändrar. Sedan får vi se vad utredningen kommer att ge.

Fru talman! Jag vill tacka för svaret på min interpellation om körkortsutbildningen i gymnasieskolan och dess samband med nollvisionen i trafiken. Inledningsvis vill jag också tacka skolminister Ingegerd Wärnersson för uppdraget till Skolverket att utvärdera trafikundervisningen i grundskolan. Jag tror nämligen att den har tappat mark under det senaste årtiondet. Det är också så att indragningar hos polisen - närpolisen - gjort att samverkan med skolan har minskat, vilket också är till men för trafikundervisningen. Om det inte finns eldsjälar på en skola, finns alltså risken att trafikundervisningen kommer bort. Jag vill därför fråga Ingegerd Wärnersson vilka direktiv Skolverket fått för denna uppföljning. Vad gäller gymnasieskolan och förarutbildningen svarar skolministern att det framför allt är en förskjutning av tidpunkten när man tar sitt körkort som gäller. Statistiken från Trafikregistret i Örebro visar dock på en nedgång också för 19-åringar, från 58,3 % år 1994 till 48,6 % år 1998. Sedan går det upp med 1 % år 2000. För 20-åringar är det en stadig nedgång, från 66,9 % år 1994 till 57,7 % år 2000. Skolministern tar upp problemen med att endast kurser som har en yrkesinriktad eller estetisk profil får läggas ut på entreprenad. Ett annat problem är upphandlingen - att kommunerna skulle påverka utvecklingen inom det privata näringslivet. Men detta, statsrådet Wärnersson, är inte den enda upphandling som en skola gör. Det gäller ju läromedel, skolmat, skolskjutsar osv. Att kostnaden är hög kan jag hålla med om. Min tanke är inte att hela körkortet ska vara avgiftsfritt. Det kan gälla enbart teori, och det kan gälla teori och vissa praktiska övningar. Enligt Vägverket har ca 400 lärare av verket fått behörighet att förrätta förarprov. Dessa lärare finns vid ca 100 skolor. Under år 2000 avlades via dessa lärare och skolor sammanlagt 6 099 körkort för bil, lastbil eller buss. De enda uppgifter som finns gäller körkortsutbildning knuten till fordonsprogrammet eller naturbruksprogrammet. Fru talman! Om riksdagen ska leva upp till målet nollvision i trafiken måste också riksdagen peka på vilken utbildning som är nödvändig för att nå målet. För trafikutbildning får man inte studiemedel. Trafikutbildning är dessutom momsbelagd. En ung person måste betala mer än 50 % i skatter och avgifter för en körlektion. Att sedan ställa tiden för körkortstagandet mot det faktum att alla elever inte når gymnasieskolans mål tror jag inte på - de mest teoritrötta kämpar sig nämligen igenom därför att de är starkt motiverade att klara sitt körkort - utan snarare är det motivationshöjande för gymnasieskolan. Det är positivt att ett arbete pågar inom Regeringskansliet för att ta fram underlag. Man måste nämligen väga vilken kunskap som i dagens samhälle är viktig för eleverna. I dag kräver ett antal arbeten körkort. Arbetslivets krav är alltså ett argument för. Med körkortsutbildning i gymnasieskolan skulle man också kunna hantera jämställdhetsproblematiken. Det faktum att kvinnor mer reser kollektivt och är mer positiva till kollektivtrafiken än män måste också belysas i utbildningen så att en helhetssyn på trafiken tas till vara. Ytterligare en fråga är vilket tidsperspektiv skolministern har för utvecklingen av körkortsutbildningen i gymnasieskolan. Det finns nämligen inte specificerat i direktiven till Gymnasiekommitté 2000. Är det tänkt att också Gymnasiekommittén ska ta upp den här frågan?

Fru talman! Visst är det en intressant avhandling som skolministern redovisade. Det som framgår av den stämmer helt säkert. Målet är att det är 50 % av gymnasieungdomarna som ska gå vidare till högskolan. Så det är en väldigt stor grupp som inte tar körkort. Det börjar att utvecklas till en klassfråga. Vi kan inte komma ifrån att bilen är en förutsättning för frihet vid val av arbete, bostad och fritid. Körkortet skapar jämlikhet när det gäller kunskaper och möjligheter. Trafikutbildning är en kunskap för livet. 18-24-åringar är i dag överrepresenterade i olycksstatistiken. Det skulle kunna tala emot ett införande av körkortsutbildning i gymnasieskolan och att man ska ta körkort i tidig ålder. Men det finns ett annat problem som kan vara bidragande, och det är att de dyra körkorten gör att många väljer att köra privat, kanske med förare som själva inte är så säkra. På detta sätt blir utbildningen inte lika gedigen. Vissa övningskör i trafikfarliga bilar. Ungdomar chansar vid körkortsprovet eftersom de inte har råd. Det finns också många ensamma föräldrar som inte har möjlighet att hjälpa sina ungdomar med träningen. Sveriges trafikskolors riksförbund är nu beredda att samverka med bilbranschen och gymnasieskolorna. Det tyder på att de inte hyser den oro att bli utkonkurrerade som statsrådet talade om. Utan att man ska se det som en partsinlaga vill jag ändå citera ur en intervju med Johan Thorén, en av initiativtagarna till att förbättra körkortsutbildningen i Sverige. Han säger: "Vi befinner oss i trafiken redan i barnvagnen. Om skolan ska vara en förberedelse för livet måste samhället ta sitt ansvar i denna viktiga fråga. Trafikfrågorna bör följa eleven från skolstarten och genom skoltiden. Att gymnasieskolan erbjuder en förberedande körkortsutbildning är en självklar fortsättning. Självklart måste trafikundervisningen in i våra skolor." Jag har läst att i Vännäs får eleverna 30 timmar teoriundervisning och 20 lektioner i körgård. Det motsvarar ungefär 40 % av körkortsutbildningen. För dem som sedan vill ta sitt körkort erbjuder trafikskolan ytterligare 30 körlektioner till ett fast pris. På så sätt vet eleverna vad körkortet kommer att kosta samtidigt som de får en gedigen utbildning. Fru talman! Skolministern har alltså två vägar att gå, antingen att körkortsutbildningen ska berättiga till studiebidrag så att momsen kan sänkas eller att körkortsutbildning ska införas i gymnasieskolan helt eller delvis. Förr eller senare kommer körkortsutbildning att finnas i gymnasieskolan i det individuella valet eller som ett gemensamt ämne. Gymnasieskolor använder sig nämligen av körkortsutbildning som lockbete för att framställa sig som attraktiva att söka. Det är också troligt att pedagogiken kan utvecklas bättre inom skolans ram. I svaret säger skolministern att det pågår ett arbete inom departementets ram. Vilka direktiv och vilka tidsramar finns det för detta arbete? Jag sitter själv med i Gymnasiekommitté 2000, och dit har inte frågan förts, såvitt jag vet. Är det tanken att vi ska ta upp och diskutera den inom Gymnasiekommittén?

Fru talman! Tack, Ingegerd Wärnesson. Jag tror ändå att tiden hastar, därför att det är flera skolor som inför trafikutbildning. Det ses som väldigt positivt och är väldigt positivt. Därför tycker jag att vi från riksdagen verkligen ska stimulera och ställa oss bakom detta. När det gäller diskussionen med andra departement förstår jag om man måste välja en sådan väg som att sänka momsen. Jag har haft en interpellationsdebatt med Björn Rosengren i frågan. Han var inte alls beredd att sänka några skatter, för han menade att man inte ska subventionera vad gäller ungdomar. Jag menar att det inte alls skulle vara fråga om subventioner. Att ungdomar ska behöva betala mer än 50 % i skatter och avgifter är i stället konfiskation mot ungdomar från vår sida. Sedan borde faktiskt upphandlingen kunna ske gymnasieskola för gymnasieskola. Jag kan inte se att kommuner måste göra en gemensam upphandling. Vi har ju väldigt mycket vana vid den typen av upphandling. Det var mycket diskussioner i samband med upphandlingen av t.ex. färdtjänst om hur taxiföretagen skulle slås ut osv. Jag tror att den problematiken har löst sig. Jag tror inte att problemen är så stora som ministern tror, för då skulle inte trafikskolorna själva vilja gå på den här linjen. Sveriges trafikskolors riksförbund stöder ju förslaget. Sedan är det också jämställdhetsfrågan. Det gäller att få in diskussionen om kommunikation mycket mer i skolan. I Vägverkets ledning sitter inte en enda kvinna. Banverket utgörs till 92 % av män. I Luftfartsverkets ledning är 90 % män. Sjöfartsverket är lite bättre med 70 % män, alltså 30 % kvinnor. Över huvud taget måste hela kommunikationsfrågan in i diskussionen, och det tror jag lämpligt kan ske i samband med trafik och körkortsundervisning.

Fru talman! Jag får börja med att tacka för svaret. Runtom i landet pågår diskussioner om hur man ska förhålla sig till regeringens och stödpartiernas maxtaxereform. Många känner sig i praktiken tvingade att införa maxtaxa i barnomsorgen trots att man lokalt har andra önskemål om utformningen därför att man annars går miste om stora belopp i statsbidrag. Trots detta är det många kommuner om tvekar såväl av demokratiska som av ekonomiska skäl. Vad vi ser är en mycket tydlig ideologisk skillnad mellan socialistisk barnomsorgspolitik, där stat och kommun - inte föräldrarna - styr över barnens omsorg, och Centerpartiets syn, som innebär att samhället stöder föräldraskapet och att familjen styr över sin tid och valet av barnomsorgsform. Maxtaxan gynnar de bäst ställda barnfamiljerna, omfattar inte alla barn och innebär att föräldrarna kommer att öka barnens vistelsetid i barnomsorgen. "Mer tid för barnen" blir bara en läpparnas bekännelse om vänstergängets mål att alla barn ska stöpas i samma form blir gällande norm i kommunerna. Det statliga familjepolitiska stödet måste ge familjen utrymme för enskilda beslut, valfrihet och flexibla lösningar. Maxtaxan passar helt enkelt inte i ett modernt samhälle. Vi måste, tycker jag, riva upp maxtaxebeslutet och myndigförklara föräldrarna. Kristdemokraterna och Moderaterna presenterat ett alternativ som ger ökad valfrihet och mångfald, omfattar alla barn och ger förutsättningar för ökad jämställdhet. Statens skolverk ska enligt skolministern följa de kommunala kostnaderna, och regeringen ska återkomma om kompensationen till kommunerna. Min fråga var om regeringen garanterar kompensation för kostnader som en ökad efterfrågan på barnomsorg, föranledd av maxtaxan, medför. När får i så fall kommunerna sin kompensation? Enligt Kommunförbundets uträkningar kommer maxtaxan att kosta kommunerna en och en halv miljard extra om de ska klara prognostiserad ökning av efterfrågan. Maxtaxan är enligt Kommunförbundet med andra ord grovt underfinaniserad. Hur ska då den lokala demokratin stärkas? Beträffande taxan finns inga öppningar om man ska få statsbidrag, vilket naturligtvis är svårt att säga nej till. Staten vet bäst. Skulle någon kommun "krångla" och inte vilja införa maxtaxan utgår 500 miljoner kronor i kvalitetspengar - dock endast till de kommuner som just inför maxtaxan. Föräldrarna, som jag anser är experter på sina barn, ska enligt regeringen hålla sig till vad staten sagt. Ser inte skolministern några demokratiska problem? Varför är det så farligt och så fel att låta föräldrarna bestämma om hur barnens omsorg ska utformas?

Fru talman! Våra barn ska självklart ha tillgång till bra dagis och förskolor, och inte minst till sina föräldrar. Småbarnstiden får inte ses som ett hinder för kvinnors och mäns möjligheter att förvärvsarbeta. Men nya normer skapas, och föräldrar, barn och arbetsliv ställer helt andra krav än tidigare på hur de offentliga stöden ska utformas. Centerpartiet har varit föregångare inom familjepolitiken, och grundidén i det förslag som vi har varit med om att ta fram som alternativ till maxtaxan är ett familjepolitiskt stöd anpassat till 2000-talet. Vi vill helt enkelt ge föräldrarna redskap för att själva kunna disponera tiden och stödet under småbarnsåren. Jag har läst läroplanen. Jag tycker att det allra mesta i den är bra. Jag tycker dock att avgiftssättningar är en kommunal uppgift. Jag tycker att man ska ha förtroende för kommunalt förtroendevalda och tro att de kan göra de bedömningarna och ställningstagandena med ansvar inför väljarna lokalt. Det är en principfråga för oss inom Centerpartiet. Statliga pekpinnar behövs inte i den delen. Låt ansvaret tas lokalt. Regeringens maxtaxereform gynnar också de bäst ställda barnfamiljerna utan att ge något större mervärde till de lågavlönades familjer - en bakvänd fördelningspolitik. Vårt förslag är ett barnomsorgskonto som är lika för alla barn. Det är naturligtvis inte så som skolministern sade, dvs. att det finns en valfrihet med maxtaxan och att den gäller alla barn. De som inte väljer barnomsorg får ingenting av vare sig de 3,4 miljarderna eller den halva miljarden i kvalitetspengar. Det alternativ som vi förespråkar innebär att alla barn ges samma rätt. Alla barn har möjlighet att ta del av resurserna. Sedan är det upp till föräldrarna och familjen att avgöra hur man vill använda pengarna. Centerpartiets familjepolitik stimulerar också alternativa former för barnomsorgen och har en klar jämställdhetsprofil. Maxtaxan är bara ytterligare ett exempel på återgång, menar jag, till centralstyrning av kommunerna genom specialdestinerade statsbidrag, vilket skolministern verkar ha en förkärlek för. Jag menar att det faktiskt är ett flagrant övergrepp på den lokala demokratin. I stället borde vi utveckla och stärka det kommunala självstyret. De människor som är satta att sköta gemensamma angelägenheter måste också få befogenheter och förtroende att göra det. Jag och Centerpartiet har förtroende för att kommunalt förtroendevalda klarar denna uppgift utan statliga pekpinnar. Jag frågade varför det är så farligt att låta föräldrarna bestämma, varför staten vet bäst och varför man inte har tilltro till föräldrarna. Skolministern hänvisade till en enkät, men den var ju lite av: Som man ropar får man svar. Ett valfrihetsalternativ à la den modell som jag förespråkar skulle ge ytterligare en möjlighet att välja på. Min fråga är: Är skolministern beredd att ta med ett sådant alternativ som jag förespråkar i nästa enkät? Till slut vill jag återigen ta upp underfinansieringen i maxtaxereformen, som enligt Kommunförbundet alltså uppgår till 1 1⁄2 miljard. Det är en grov underfinansiering. Beräkningar i min hemkommun, Falu kommun, pekar på att det handlar om uppemot 20 miljoner kronor som en prognostiserad ökad efterfrågan skulle innebära.

Fru talman! Jag återkommer till den enkät som åberopas av skolministern. Det finns inget valfrihetsalternativ i den. De som t.ex. vill välja att vara hemma en kort period efter det att föräldraförsäkringen har gått ut har inte kunnat svara detta. Det här är en mycket begränsad och styrd enkätundersökning som saknar de alternativ vi från Centerpartiets sida också vill kunna erbjuda. Resonemanget att det ska vara lika när man flyttar mellan kommuner är ganska häpnadsväckande. Det skulle betyda, skolministern, att regeringen också när det gäller kommunalskatten och avgifter på en rad andra områden skulle ta ifrån kommunerna deras befogenhet att fatta beslut inom sina egna ansvarsområden. Det är hårresande! Det här är tendenser som jag ser allvarligt på - att staten kommer med pekpinnar, att staten och regeringen vet bäst. Vi från Centerpartiet vill verkligen varna för att låta dessa tendenser få ökat stöd. När det gäller garantier har jag nu två gånger hört vad skolministern säger om att detta ska följas upp och att man ska återkomma. Men min fråga var: Ger skolministern garantier för att det kommer en utbetalning om min hemkommun Faluns prognos på 20 miljoner är en riktig bedömning? Är det regeringens besked? Det tycker jag vore rimligt att få svar på. Till sist vill jag säga att efter den här debatten är jag ytterligare styrkt i min uppfattning att det krävs en ny regering för mer tid med barnen, valfrihet och en rättvisare familjepolitik.

Fru talman! Jag vill tacka skolministern för svaret. Om jag tolkar det rätt är inte skolministern beredd att föreslå några större förändringar i framtiden. Jag håller med skolministern om att skolan inte ensam kan åstadkomma underverk på det här området. Kampanjer i alla ära, men jag tror att de också har en begränsad räckvidd. Jag tror att skolans roll i en förändring på området är omistlig. Integration måhända, men det kommer inte att gagna en utökning av idrottsämnet. Det är min övertygelse efter att ha vistats ett ganska stort antal timmar i skolan. Det förvånar mig svårt att inte skolministern är beredd att diskutera ett utökat antal timmar med idrott och hälsa i skolan. Man kan visserligen på gymnasienivå välja till kurs B i idrott och hälsa på alla program numera, ett individuellt val. Javisst, men den som gör det individuella valet är ju en person som redan är intresserad och fysiskt aktiv på sin fritid. Målet måste vara att få med dem som i dag rör sig för lite, och de är ganska många. Verkligheten i ett lite historiskt perspektiv ser ut så här: Det har blivit allt mindre idrott på skolschemat. År 1928 hade eleverna 4 timmar i veckan, och man hade mellan 15 och 20 idrottsdagar per skolår. På 60 talet hade man 3-4 timmar gymnastik och 10-12 idrottsdagar. År 1980 hade skolorna 2-3 idrottstimmar och 4-6 idrottsdagar per läsår. År 2000 ägnade sig skolorna 1-2 timmar åt idrott och hade 2-4 idrottsdagar. Dessutom är det så att idrottsdagarnas timtid numera tas från idrottsämnet. Tidigare hade de en särskild kvot. Man kan också utläsa av statistiken att de elever som går på de teoretiska programmen rör sig mer än de som går på de yrkesinriktade programmen. De som rör sig allra minst är de elever som går på det individuella programmet på gymnasiet. Nära 30 % av eleverna på det individuella programmet hade underkänt i ämnet idrott och hälsa, det var bara 0,4 % på naturvetenskapsprogrammet och 1,3 % på samhällsprogrammet. Den här statistiken har jag hämtat från Riksidrottsförbundet. Jag tycker att den är alarmerande och visar lite ur ett historiskt perspektiv vart vi är på väg. Skolministern anför i sitt svar att vi har utökat antalet idrottstimmar i skolan på senare år, och det är riktigt. År 1997 kom det en förändring. Då fick en elev sammanlagt 40 klocktimmar mer idrott under grundskoletiden. Det betyder i snitt mellan två och åtta minuter mer idrott per vecka. Det får man väl betrakta som en ganska marginell ökning, speciellt med den historia som jag just har tecknat. Dessutom heter ämnet idrott i dag idrott och hälsa. Det har alltså blivit mer teoretiskt. Det handlar om att man har tagit in kunskapsblock om kost och kropp. De låg förut på låg och mellanstadiet inom ämnesområdet oä. Nej, sanningen är den att Sverige är näst sämst i Europa på schemalagd idrott i skolorna när det gäller antalet timmar. Bara Irland har det sämre beställt. Kan inte skolministern tänka sig att i förlängningen utöka antalet veckotimmar? Jag tror inte att det finns någon annan väg. En integrering kommer inte att öka idrottsämnets omfång i Sveriges skolor. Klarar man det inte på frivillighetens väg och larmrapporterna fortsätter, måste vi inte då ta till antalet timmar?
Fru talman! Jag ville ta det här tillfället i akt att få samtala med skolministern om en mycket angelägen sak från min egen utgångspunkt. Som ungdoms och idrottsledare under 40 år är jag faktiskt mycket orolig för framtiden då det gäller folkhälsan och särskilt barns hälsa och välbefinnande. Jag delar också i alla avseenden interpellantens synpunkter på dessa behov. Sambandet mellan idrottsaktiviteter i skolan och god hälsa är också väl dokumenterat. Vi kan väl vara överens om det. Även sambandet mellan ökad idrottslig aktivitet i skolan under ungdomsåren och goda studieresultat har jag mycket nära exempel på. En av morgondagens stora folkhälsofrågor är givetvis att sätta Sverige i rörelse, inte minst skolbarn och ungdomar. Där är vi säkert helt överens. Min partikollega Sven Bergström har vid upprepade tillfällen påpekat detta, bl.a. i debatt med skolministern. I Centerpartiet har vi också tidigare efterlyst regeringens utökade ambitioner och konkreta förslag. Det är konkret handling som behövs, precis som Maria Larsson har sagt, kring riktade åtgärder som utökade timmar för det här ämnet. Det är anledningen till att jag gärna vill delta i det här samtalet. Har skolministern några ytterligare ambitioner på det här området än vad som har framgått av interpellationssvaret?

Fru talman! Jag vill också bidra med ett litet gyllene exempel. Varje skoldag i Åkers lilla skola mellan Skillingaryd och Hillerstorp börjar med ett rejält motionspass. Våra barn är ofta skolskjutsbarn som har gått ur sängen, suttit vid frukostbordet och sedan åkt buss direkt till skolan, berättar lärarna. De såg hur trötta barnen snabbt blev. En del mådde också lite illa efter bussturen. Nu börjar man med 30 minuter idrott ute på skolgården, runt skolgården, varje morgon. Av detta har resultatet blivit inte bara en förbättrad kondition. Det har också blivit lugnare i skolan. Barnen orkar jobba betydligt bättre. Grupperna fungerar också bättre tillsammans. Trivseln i klasserna har ökat, och elever med magont har blivit sällsynta. Så ser det ut på en del ställen där eldsjälar finns. De betyder oerhört mycket för de skolor som har blivit begåvade med en sådan eldsjäl. Men utvecklingen går entydigt åt det hållet att det är mindre av friluftsdagar, mindre av utevistelse, mindre av rörelse inlagt under skolvardagen. Det är entydigt. Det har delvis också blivit en klassfråga. Det finns barn som är fysiskt aktiva och rör på sig mycket. De går ofta de teoretiska programmen. Men det finns också en stor andel elever som har mycket dålig kondition där man kan avläsa direkta folkhälsoproblem långt ned i åldrarna. Det är det som bekymrar mig. Jag tycker att det borde bekymra också skolministern. Jag tror inte att det räcker med fromma förhoppningar eller en tro på att det kommer eldsjälar till varje skola. Det kommer inte att bli så. Jag tror att det behövs en skolminister som ger tydliga signaler om vikten och värdet av att skoldagen inrymmer mer av fysisk aktivitet än vad den gör i dag. Pluseffekterna är tydligt mätbara. Det handlar om bättre inlärningsförmåga, en lugnare skolmiljö såväl inomhus som utomhus. Det är bara vinster att göra. Därför tycker jag att det här är ett gyllene tillfälle för skolministern att faktiskt göra en mycket tydligare markering än vad vi hittills har sett i debatten. Så skulle jag också vilja ställa en konkret fråga om det här med lärarutbildning. I svaret uttalas välvilliga ord om att man bör satsa på kompetensutveckling osv. Finns det någonting planerat? Hur ser det i så fall ut? Vad kan vi förvänta oss på det området?
Fru talman! Det här är utomordentligt intressant. Vi skulle kunna föra diskussionen mycket längre. Det här är ju grunden för hur människor ska klara sin yrkesuppgift, sin yrkesroll efter skoltiden, efter utbildningstiden. Det är ett sammansatt problem. Det är också ett sammansatt ämne, och det är bra att det heter idrott och hälsa. Skolministern har berört idrottsledarnas och lärarnas fortbildning. Givetvis är det viktigt. Där delar jag ministerns uppfattning. Hur ser ministern på fortbildningsinsatserna för hälsodelen, inriktad mot sambandet mellan kost och hälsa? Enligt uppgift har aktiviteterna hittills varit och är mycket lägre på det området. Vi måste se sambandet mellan kost och hälsa som ett sammansatt problem, där givetvis också idrott och fysisk aktivitet ingår. Det är mycket klart dokumenterat. Min konkreta och korta fråga är: I de ambitioner som finns, om det nu finns några - jag har tytt det så - hur ser fortbildningsinsatserna ut för hälsodelen, sambandet kost och hälsa?
Fru talman! Maria Larsson vill egentligen säga att vi ska utöka antalet timmar för idrott och hälsa. Då har jag en fråga tillbaka. Hur många timmar vill Maria Larsson utöka skolans undervisning med i ämnet idrott och hälsa? Hur ska detta finansieras? Vad är det vi ska ta bort från befintlig timplan? Timplanen har ändå riksdagen ställt sig bakom. Vi har åtskilliga gånger i denna kammare fört en debatt om hur många timmar det ska finnas i detta ämne. Men aldrig har jag hittills mött en enda riksdagsledamot som klart och tydligt kan tala om för mig vem som ska betala. Är vi i sådana fall beredda att lägga mer pengar till skolorna ute i kommunerna för att utöka timantalet? Eller är det så att vi ska följa det andra beslutet som riksdagen har fattat, nämligen att vi ska avreglera, att vi ska titta på den försöksverksamhet som nu pågår med den s.k. slopade timplanen? Det har riksdagen också fattat beslut om. Det går inte att göra både-och, att avreglera den ena dagen och sedan säga att man ska styra upp det. Därför måste vi arbeta för att göra idrotten bättre men på andra sätt. Det vi gör nu är att vi satsar på fortbildning. Vi ger ut nya material som ska vara underlag för lärarna. Vi ger t.ex. ut ett underlag med rastlekar till alla lärare som har de små barnen. Det är oerhört värdefullt. Det handlar om lekar som har försvunnit, som var självklara för några år sedan. Det är ett bra dokument som handlar om hur man leker och rör på sig på en skolgård. I uppdraget till Bunkefloprojektet ingick att utbilda andra och ge idéer. 900 skolor har nu anmält intresse. Vi har 6 000 skolor. 900 skolor av 6 000 har på denna korta tid anmält att de är intresserade, vill ta del av modellen och få idéer om hur man går vidare. Bunkefloprojektet har ett forskningsperspektiv men också uppgiften att utbilda andra skolor att gå vidare med modellen. Det handlar om att ge idrottslärarna en ny profil och ny inriktning. Vi riktar oss också till övrig personal. Vi är inte passiva. Men vi måste hitta andra vägar som inte bara innebär att vi utökar antalet timmar. Jag ämnar fortsätta den satsning som sker under det här året, som vi har utnämnt till ett speciellt fysiskt år. Jag vill ta till vara de insatser som görs och, när vi kommer tillbaka till budgetpropositionen, kunna avisera att vi fortsätter satsningarna. Det jag inte är beredd på i dag är att ändra själva timantalet, om inte riksdagen säger hur vi ska finansiera det. Det ska dock ses i perspektivet att det går stick i stäv med försöksverksamheten. Försöksverksamheten med slopad timplan har som ett av sina uppdrag att speciellt titta på ämnet idrott och hälsa och även de övriga estetiska ämnena, för att se att de inte glöms bort eller inte värderas som vi vill att de ska värderas. En positiv del som vi kommer att lämna ifrån oss är ett pedagogiskt program, t.ex. för lärprocesser för barn med funktionshinder. Det är en grupp som vi vet har kommit i kläm, om vi ser tillbaka, för att de inte har haft möjligheter. Regeringen är inte passiv. På en lång rad punkter försöker vi hjälpa skolan till ett bättre resultat. Men det handlar faktiskt om attityder, som det många gånger gör när vi pratar om förändringar. Debatten ska inte bara föras i denna svenska kammare. Den ska föras i varje fullmäktigeförsamling och på varje skola. Om inte alla tycker att frågan är viktig, som jag och interpellanten gör, hjälper det inte med fler timmar. Det är attityder och vilja att genomföra det vi har som är det viktiga.
Fru talman! Kristdemokraterna har länge pläderat för ett utökat antal timmar. Vi tror inte att det finns några genvägar. Vi kommer att fortsätta att göra det. Den dag som jag skulle vara skolminister skulle jag också tala om varifrån de timmarna skulle tas. Det tänker jag inte göra i dag, men det hade varit intressant om den som är skolminister i Sverige hade varit beredd att mera villigt diskutera en öppning också åt det hållet. Jag beklagar att det inte är fallet. Skolministern talar om avregleringen. Det är 900 kommunala skolor i 70 kommuner som deltar i projektet. Det är vällovligt, och jag hoppas att något ska hända på idrottsområdet i varenda en av de skolorna. Men jag tänker på de 5 100 skolor som inte är med, som inte är delaktiga i projektet. Det berör mängder med elever. Där kommer det inte att ske någon förändring, förmodligen inte under de elevernas återstående skoltid, om jag tolkar Ingegerd Wärnersson rätt - såvida det inte kommer en eldsjäl. Jag menar att vi måste hitta former som kan genomsyra varje elevs möjlighet att få idrott som ett positivt och roligt moment i sin skolvardag och kan öppna för mera rörelse också på fritiden och i vuxenlivet. Medelvikten för 15-åringar har ökat med 3-4 kilo på tio år. Antalet överviktiga har fördubblats på tio år. Många unga människor har i dag problem med rygg och nacke, övervikt och dålig kondition. Benskörheten, det som förr drabbade äldre kvinnor, går långt ned i åldrarna. Det här är larmrapporter som duggar över oss dagligen. Därför hastar det med en uppgradering av ämnet. Då räcker det inte med välvillighet och frivillighet utan det handlar om ett utökat antal timmar. Om jag tolkar skolministern rätt ska vi fortsätta att ligga näst lägst i Europa när det gäller antalet timmar.
Fru talman! Låt mig ge en kommentar till den internationella jämförelsen. Den är felaktig. Den byggde nämligen på att man inte hade tagit rätt på om det handlade om 40 eller 60 minuters lektioner. På det viset blir den statistiken fullständigt missvisande. Det har man konstaterat i efterhand. Där har vi förklaringen. En annan förklaring är kanske att Sverige har prioriterat t.ex. språk på ett annat sätt än många andra länder. I dag när jag möter andra utbildningsministrar diskuterar de hur de ska ha möjlighet att ge de språkkunskaper som t.ex. EU har fastställt för alla elever. Det är inte bara att säga att man ska göra en förändring. Den måste föregås av en diskussion om vad vi vill ge avkall på. Svenska och matte är de enda ämnen i grundskolan som har fler timmar än ämnet idrott och hälsa. Är det från något av de estetiska ämnena eller historia, eller var vill Maria Larsson ta timmarna? Jag är inte beredd att ta dem från något av de övriga ämnena. Däremot är jag övertygad om att vi måste förbättra innehållet i våra idrotts och hälsolektioner. Därför tror jag på kompetensutveckling riktad mot idrottslärare och övrig personal. Jag är inte alls nöjd med resultatet, att 7 % som gick ut årskurs 9 år 2000 inte var godkända i idrott och hälsa. Det är klart sämre än i svenska och matte. Men då hjälper det väl inte att vi utökar antalet timmar, utan vi måste ta reda på varför så många inte har nått målet godkänt. Det betyder att verksamheten inte är tillräckligt bra eller att man inte ger möjlighet för alla att nå målen. Där har vi vår inriktning. Vi vill framför allt se till att alla blir godkända i ämnet. Det är det viktigaste steget, och att ungdomarna känner sig stimulerade att fortsätta även på sin fritid.

Fru talman! Maria Larsson har frågat vad skolministern avser att göra för att ett mindre antal elever ska avbryta sina gymnasiestudier samt vilka organisatoriska förändringar skolministern avser att föreslå med anledning av Skolverkets rapport nr 196 Jämförelsetal för huvudmän. Statistik från Statens skolverk visar att andelen elever som saknar slutbetyg fyra år efter påbörjad utbildning har ökat från 22 % år 1998 till 24 % år 1999 och till 27 % år 2000. Jag ser allvarligt på denna utveckling. Vi bör dock vara försiktiga med att använda uttrycket avhopp. Visst förekommer det att elever avbryter sina studier, dvs. lämnar gymnasieskolan i förtid utan att slutföra sin utbildning. Andelen elever som avbrutit studierna eller gjort uppehåll mellan år 1 och 2 har de två senaste åren varit 5 %. Men det finns också andra orsaker till att en elev inte får ett slutbetyg inom fyra år. Eleven kan ha gått ett eller flera år på ett individuellt program, bytt program eller börjat om. Eleven kan också ha deltagit i studierna men inte fått betyg på en kurs eller på specialarbetet, vilket medför att ett slutbetyg inte kan utfärdas. Det finns indikationer på att även elever med goda betyg av taktiska skäl agerar så att de inte får ut ett slutbetyg. I syfte att förbättra sina chanser vid ansökan till en attraktiv högskoleutbildning väljer man att fullfölja gymnasieutbildningen i komvux. Den sjunkande slutbetygsfrekvensen beror också till en del på att antalet elever som går på ett individuellt program blivit fler. Det är ett faktum att dessa elever slutför sina studier i mindre omfattning än elever på nationella och specialutformade program. Sannolikt har även den förbättrade situationen på arbetsmarknaden bidragit till ett ökat antal studieuppehåll och studieavbrott. Statens skolverk har den 1 maj 2001 redovisat ett uppdrag om orsakerna bakom att eleverna lämnar grundskolan och gymnasieskolan utan fullständiga betyg samt till att en mindre grupp elever på det individuella programmet inte går vidare till ett nationellt eller specialutformat program. Skolverket visar att många process och individrelaterade faktorer har betydelse för detta. Verket menar att det brister i fråga om förtroendefulla relationer mellan eleverna och skolornas personal och att skolornas professionella och respektfulla bemötande av alla elever och föräldrar måste bli bättre. Samtidigt konstaterar Skolverket att systemrelaterade faktorer inte framträtt som de mest betydelsefulla orsaksförklaringarna till att elever inte når målen och inte erhåller fullständiga betyg. På den nationella nivån har jag redan tagit initiativ till en rad åtgärder som jag menar kommer att bidra till att vända den nuvarande utvecklingen. I budgetpropositionen för 2001 avsattes medel för en ökning av statens bidrag till kommunerna i form av ett riktat statsbidrag till personalförstärkningar som från hösten juli 2001 har utökats. Medel har avsatts för kompetensutveckling av lärare inom det specialpedagogiska området. I gymnasieförordningen har rätten till stödundervisning förstärkts för elever som har behov av särskilt stöd. På två punkter kan jag se att det behövs systemförändringar, nämligen det individuella programmet och kursbetygen. Det finns en klar överrepresentation av ungdomar med utländsk bakgrund på det individuella programmet, och kommunernas satsningar är mycket varierande. Frågan om det individuella programmet ligger för närvarande hos Gymnasiekommittén 2000, som bl.a. ska se över gymnasieskolans utbud av studievägar. Skolverket menar att förutsättningarna för modersmålsundervisningen och möjligheterna att få studiehandledning på modersmålet bör stärkas och föreslår en översyn av bestämmelserna om modersmålsundervisning i grundskolan och gymnasieskolan. Jag kommer att noga överväga detta. Genom ett tilläggsdirektiv har Gymnasiekommittén också fått i uppdrag att lämna förslag till ett ämnesbetygssystem i gymnasieskolan och gymnasial vuxenutbildning. Ett antal insatser har alltså redan vidtagits som på sikt bör medföra ett minskat antal studiemisslyckanden.
Fru talman! Då kör vi en vända till i ett nytt ämne, skolministern och jag. Det är trevligt. Tack för svaret! Det är långt. Jag noterar med tillfredsställelse att skolministern är lika bekymrad som jag över utvecklingen, nämligen att andelen elever som saknar slutbetyg fyra år efter påbörjad utbildning nu är uppe i 27 %. Om det beror på att man har gått ett individuellt program och bytt program, deltagit men ej fått betyg i allt eller slutat av taktiska skäl framgår, precis som skolministern säger, inte av statistiken. Här skulle jag vilja rikta en uppmaning till skolministern att se till att statistiken blir mera belysande. Jag tror att det skulle vara värdefull information, som vi alla skulle kunna ha nytta av. Det är väl skolministerns sak att föreslå en förändring när det gäller statistikinsamlandet. Skolverket gjorde ett hisnande uttalande för någon vecka sedan där man hävdade att många elever saknar slutbetyg beroende på bristande relationer mellan lärare och elever. Jag tycker att det där var ganska uppförstorat. Jag vägrar att tro att det kan handla om speciellt många elever. Det är nog att förenkla problematiken rejält. Jag tror att det är en rad faktorer som spelar in här. Det handlar naturligtvis om att skolan har haft bristande resurser. Det handlar om att vi har en stor andel invandrarelever, som har en längre väg att gå fram till ett godkänt resultat. Det handlar om brist på behöriga lärare. Det handlar om en alltför teoretisk skola. Det kan möjligtvis anknyta till den debatt som vi tidigare hade här. Vi kristdemokrater hävdar att frågan om en alltför teoretisk skola handlar både om grundskolan och om gymnasieskolan. Det komplicerar också övergången däremellan. För behörighet till ett nationellt program krävs lägst betyget Godkänd i matte, svenska och engelska. De elever som inte klarar detta hänvisas till det individuella programmet. Där har antalet obehöriga elever ökat från 8,6 % år 1998 till 10,6 % år 2000. Nu börjar t.o.m. Skolverket tycka att det här systemet vid övergången är mindre bra, att koncentrationen har blivit för stor på de behörighetsgivande ämnena, till förfång för en rad andra ämnen. Även om skolministern och jag tycker olika om de praktiska ämnenas inslag skulle jag vilja ställa en första fråga till skolministern: Avser skolministern att vidta några förändringar bl.a. med tanke på vad Skolverket har sagt och med den statistik där man skönjer ett växande antal elever som inte får behörighet till de nationella programmen? Kommer det någon förändring av behörighetsreglerna mellan grundskola och gymnasium? Det är min första fråga.

Fru talman! Jag vill koncentrera mig på två frågor och ska inte vara alltför långrandig, hoppas jag. Jag har läst svaret på Maria Larssons interpellation, och det innehåller en hel del positivt. Men själva grundproblemet har skolministern inte tagit riktigt på allvar. Andelen elever som misslyckas i gymnasieskolan ökar varje år, från 22 % år 1998 till 27 % år 2000. Vi har inte sett siffrorna för år 2001, för de har inte klarat av läsåret än. Det vore ju katastrofalt om trenden vore likartad även i år. Det här är mycket allvarligt, och vi kan diskutera vad som ska göras. Jag vill ta upp två frågor, som jag sade, och jag börjar med det individuella programmet. Det har skrivits mycket om det individuella programmet på sistone, och det diskuteras livligt i skolorna - det vet säkert skolministern också. Om man tittar på vad folk som verkligen sysslar med det här säger om detta är det inte så nådigt. Jag läser t.ex. vad en kurator vid Nolaskolan i Örnsköldsvik, Ingrid Näsström, säger: Det individuella programmet är inget bra alternativ. Det kan vara en plåga för en elev att tvingas älta ämnen flera år. Ett individuellt program innebär att man misslyckas. Man vet från början att man misslyckas. Det blir en ond cirkel, och man lyckas inte bättre med detta. En av våra främsta forskare på det här området, Åsa Murray, som jobbar på Lärarhögskolan här i Stockholm är också mycket kritisk. Hon säger framför allt att om man nu ska acceptera det individuella programmet som en ingång till ett nationellt program tvingar man de skoltrötta eleverna att läsa fyra år på gymnasiet. Det klarar de inte, därför att de har inte ens klarat grundskolan. Det är ju där problemen skapas. Har man inte klarat grundskolan klarar man nästan aldrig gymnasiet heller. Därför måste resurserna sättas in i grundskolan. Vi satsar betydligt mer på grundskolan än vad regeringen gör. Vi vill också öka lärarutbildningen för de lägre klasserna i grundskolan med en extra termin, för att också höja statusen på läraryrket. Åsa Murray är också mycket tveksam till de nationella programmen, att alla ska läsa samma kärnämnen. Jag vet att det är som att svära i kyrkan att säga det till en socialdemokratisk socialminister. Men den som finns ute i verksamheten och har studerat det här, och t.o.m. disputerat på gymnasieskolan och elever som har misslyckats, vet ju lite grann vad det är frågan om. Man borde nog fundera på hur man ska fortsätta och gå vidare. I LO-rapporten Klyftorna växer säger man att de som i första hand väljer det individuella programmet är elever som kommer från icke-studievana hem. De kommer ingen vart här heller. Det vanligaste valet för pojkar som har föräldrar som är icke-fackutbildade arbetare är det individuella programmet. Då är programmet, menar man i den här rapporten, segregerande i sig, skiljer ut elever i sig, bara genom att det finns. Jag har tidigare i dag citerat en f.d. skolminister, och jag ska göra det igen. Göran Persson sade när det här programmet infördes att det ska omfatta ett I dag går 22 % av gymnasieeleverna på det individuella programmet. Det är det tredje programmet i storleksordning. Jag läste i svaret att skolministern vill ha två systemförändringar. En gäller det individuella programmet, och jag vill höra lite mer om vad det omfattar.
Fru talman! Låt oss konstatera att vi alla som nu deltar i denna debatt inte är nöjda med det som sker på det individuella programmet. Vi har fått många olika rapporter som visar det. Framför allt är andelen elever som går där alldeles för hög. Men när man frågar eleverna själva kan vi se att de oftast är väldigt nöjda med det individuella programmet och det sätt som de har blivit bemötta på. Det har vi också kunnat se i många rapporter. Men vi måste ändå ställa oss frågan varför det ser ut som det gör. Vi kan konstatera att det finns stora skillnader mellan kommunerna. Måttet på elevernas framgång är väldigt olika. Det är sannolikt ett stort antal faktorer som bidrar till detta, t.ex. vilket kommungruppering kommunen tillhör, kommunens ekonomiska resultat under 1990-talet, kommunens satsningar på grundskola, satsningar på elevvårdspersonal och vägledning, kommunernas studievägsutbud, andelen elever med utländsk bakgrund, andelen elever i annan kommun eller fristående skola, utveckling av lokal arbetsmarknad och den allmänna utbildningsnivån i kommunen. Om vi tittar på hur enskilda skolor har lyckats hittar vi inte någon bestämd profil på detta. Det varierar väldigt mycket mellan de olika skolorna som har ett bra resultat. Maria Larsson säger att vi ska gå bakom och se mer, och det är ju det vi gör. Vi samlar in olika rapporter och undersökningar för att kunna få detta belyst, eftersom bilden inte är entydig. Det uppdrag som nu ligger hos Gymnasiekommittén innebär att man ska fundera över hur framtidens gymnasieskola ska se ut. Det individuella programmet är ju en del av detta. Ska vi i framtiden ha ett eget individuellt program, eller ska vi hitta former där man bakar in det i de nationella programmen? Dessutom måste vi givetvis fortsätta att göra satsningar på grundskolan för att försöka nå så många elever som möjligt. Men samtidigt vet vi också att en tredjedel av dem som går på det individuella programmet i dag har en utländsk bakgrund. Vissa av dem har varit i Sverige en kortare tid och inte haft möjlighet att nå de nivåer som vi har satt som mål för grundskolans årskurs 9. Vi får nog inse att det kommer att vara så även i framtiden. För den gruppen elever måste vi hela tiden ha en speciell studieplan. I en tidigare debatt pratade vi om körkort och tittade på förändringar. Vi kan konstatera att man tar körkort vid betydligt högre ålder i dag än vad man gjorde tidigare. Om vi skulle börja titta på när man når sin gymnasiekompetens skulle vi också se att flera har nått den några år senare. Man har inte nått den när man är 19 eller 20 år och går ut gymnasieskolan, utan en del har kanske nått den när man är 23 eller 24 år. Det finns många olika skäl till att man når den senare. Ett skäl kan vara att man har hoppat av skolan, gjort något annat eller befunnit sig någon annanstans. Man kan också ha tagit den sista delen av sin gymnasiekompetens inom komvux. I direktivet till Gymnasiekommittén ligger också att fundera över tiden. Jag tycker att det är intressant. Jag har inte bestämt mig för var vi ska landa och om vi i framtiden ska kunna ha en flexiblare ram för när man ska mäta om man har nått gymnasiekompetensen. Det kanske är så att vi i dag, med förskoleklasser, de nio åren i grundskolan och tre år i gymnasiet, totalt sett har tagit till tiden för knappt. Vi säger att vi ska ha en gymnasieskola för alla elever, och då får vi kanske ha vidare ramar.
Fru talman! Jag önskar att skolministern hade träffat Axel. Det är en kille som hade det lite trassligt med bokstäver och siffror, men han var redan från början en hejare på att meka med moppar, bilar och allt som kom i hans väg. Han lyckades aldrig få godkänt i matte, och inte heller i svenska. Han började på det individuella programmet på gymnasiet. Han lämnade det efter ett år. Han tillhör dem som vi nu benämner som en i statistiken. Efter ett år fick nämligen Axel jobb på en bilverkstad. Jag träffade Axel när han hade jobbat där några veckor. Han var genomlycklig. Han hade landat i livet. När han berättade sin historia för mig kände jag: Vilken tur att inte skolan stjälpte honom! Jag tycker att vi gör det lite grann med dagens system. Det är därför som jag är angelägen om att fundera på de här frågorna och diskutera dem med skolministern. Jag menar att det går en röd tråd av missriktat socialdemokratiskt rättvisesyndrom genom dagens skolsystem. Det leder fel i dag. Det finns säkert en god tanke om allas lika möjligheter. Men nu är inte elever ett kollektiv, utan de är enskilda människor med olika begåvningar. Axel är inte ensam. Han har sällskap av många fler. Jag menar att de här eleverna måste få hjälp i gymnasieskolan med en bra utbildning som ger en ingång i vuxenlivet. På det individuella programmet i dag blir det ett mycket stort fokus på vad man inte kan. Grunden för detta är kravet på högskolebehörighet. Jag skulle vilja fråga skolministern om hon är beredd att göra avkall på detta. Nu har vi inte sett Gymnasiekommitténs förslag ännu, men jag är intresserad av att veta om skolministern kan tänka sig en gymnasieskola där man kan välja en väg utan högskolebehörighet. Jag menar att man ska kunna komplettera detta. Man ska kunna komma tillbaka till gymnasieskolan. Det har vi kristdemokrater redan som förslag. Man ska kunna komma tillbaka upp till 25 års ålder och komplettera sin högskolebehörighet om man så vill. Men det ska också finnas möjlighet till en mer praktiskt väg genom gymnasieskolan. Där är direktivet om gymnasieexamen intressant. Ska man kunna ta en gymnasieexamen utan att man har högskolebehörighet? Den frågan skulle jag gärna vilja ha något belyst. Jag beklagar verkligen återigen att de kvalificerade yrkesutbildningarna fick samma behörighetskrav på sig. Det stänger ytterligare ute de elever som inte lyckas uppnå godkänd nivå i något av de här ämnena. Jag efterlyser alltså en annan kunskapssyn. Den praktiska kunskapen är också viktig, vacker och värdefull. Det gäller inte bara den teoretiska.
Fru talman! Det blir väldigt många hänvisningar till Gymnasiekommittén här, men den är ju klar först om ett år ungefär, gissar jag. Det händer mycket innan dess. Ett helt läsår hinner gå. Jag vill instämma i detta att man kan skaffa sig gymnasiebehörighet senare i livet. Det är inte någon katastrof om man inte har den när man är 19 eller 20 år. Man kan skaffa sig den när man är 25 år eller äldre. Om man har varit skoltrött tidigare kanske man blir intresserad av teoretiska studier lite senare i livet. Det händer ganska ofta. Jag ställde frågor om det individuella programmet tidigare. Vi är väl överens om att det inte fungerar bra i dag. Något måste ske. Skolministern nämnde en systemförändring för en stund sedan. Jag vet inte riktigt vad det innebär, och jag fick inget riktigt svar på den frågan. Den andra frågan som jag skulle vilja ta upp här gäller det nya kärnämnet som är på gång. Det har arbetsnamnet etik och moral. Det är också hänvisat till Gymnasiekommittén som bekant. Det är väldigt många lärare som har hört av sig. Jag har i dagarna fått ett brev från samtliga 14 utbildningsledare i samhällskunskap, religionskunskap och historia vid Lunds gymnasieskolor och komvux och 56 lärare i ämnesgrupperna samhällskunskap, religionskunskap och historia. De är väldigt frågande inför att de inte har fått svara på en remiss som har skickats ut om det här nya kärnämnet. Nu är det kanske inte skolministern som skickar ut remisser. Jag gissar att det är Gymnasiekommittén som gör det. Nog borde de ha fått svara på frågan om hur de ser på det här nya kärnämnet. Det har gått ut en remiss till 52 instanser av vilka flera egentligen inte har något med utbildningen att göra. Är det inte möjligt att skicka ut en extra remissomgång till dessa tre lärarkategorier? Jag tror att de är ganska pålästa och att de behöver en väldigt kort tid för att komma in med ett svar.
Fru talman! Maria Larsson säger att det är ett socialdemokratiskt missriktat rättviseperspektiv att vi vill ge gymnasiekompetens till alla elever. I går var jag på ministermöte i Bryssel där samtliga ministrar - jag känner inte till alla ministrars partitillhörighet - sade att den inriktning som vi har på den svenska gymnasieskolan är ett föredöme. De tycker att vi har alldeles rätt inriktning när det gäller hur vi vill möta elever. De säger att flera av dessa länder fortfarande har lång väg att gå innan de kan nå det mål som vi har satt upp för den svenska gymnasieskolan. Och detta säger de alltså oavsett vilket parti de tillhör. Ibland känns därför debatten lite konstig här hemma i Sverige när jag är och möter ministrarna ute i Europa där vi faktiskt har en samsyn när det gäller att gymnasieskolan är den minibas som vi ska ha för, som vi säger, ett aktivt medborgarskap. Vad är det vi talar om när det gäller högskolebehörighet? Jo, det handlar om att man ska vara godkänd i 90 % av ett fullständigt program. Jag tycker att det är en självklarhet att vi ska säga att våra elever när de går ut gymnasieskolan ska vara godkända enligt de mål som vi har satt upp. Ändå har vi sagt att detta gäller 90 %. Och vi har inte heller pekat ut några speciella ämnen. När eleverna sedan så småningom ska söka till högskolan så vet vi att man i princip på varje utbildning ställer ytterligare krav. När man talar om högskolebehörighet så låter det ungefär som att det handlar om oerhört höga betyg. Men det handlar alltså om att eleverna ska vara godkända i 90 % av sitt fullständiga program. Var man ska landa när det gäller gymnasieexamen eller högskolebehörighet ska kommittén beakta. Jag förde en diskussion med representanter för flera partier om vi skulle fatta beslut om en s.k. gymnasieexamen innan Gymnasiekommittén var färdig. De signaler som jag fick var att det inte fanns någon anledning att nu införa en gymnasieexamen för att sedan riva upp den igen, eftersom detta arbete pågår i Gymnasiekommittén. Det var vi överens om. Annars hade jag haft möjlighet att lägga fram ett förslag till riksdagen. Regeringen kommer på torsdag att bestämma att Skolverkets rapport ska överlämnas till Gymnasiekommittén, eftersom den i högsta grad berör det arbete som pågår inom kommittén. Därför har jag inga tankar på att göra någonting som föregriper detta arbete. Jag tror att den framtida gymnasieskolan bör förändras. Och jag tycker att det är viktigt att vi inom alla program i gymnasieskolan får en betydligt större koppling till omvärlden och till näringslivet. Jag tycker att alla program också skulle ha större inslag av t.ex. arbetslivspraktik. Det tror jag är en väldigt viktig del för att eleverna ska få stimulans och förstå varför de ska läsa teknik eller naturvetenskap där vi, trots oerhört många insatser, inte har lyckats nå våra mål. Det handlar alltså hela tiden om att koppla skolan så nära omvärlden som möjligt och att ha ett samarbete med omvärlden. Det ingår också i kommitténs arbete att titta på olika former för detta. När det handlar om olika vägar att läsa så har jag också roliga exempel på elever som kanske inte har klarat uppsatta mål, men man får hitta en vardag. Jag har ett exempel på en kille som inte ens klarade av matten i årskurs 5, trots att han tidigare hade klarat den bra. Men så en dag upptäcker läraren att den här lille killen kunde klara av att räkna hemma på bondgården. Jag måste sluta där, eftersom min talartid är slut.
Fru talman! Det var synd att skolministerns talartid tog slut. Jag är nyfiken på fortsättningen. Men skolministern får komma tillbaka. Det hänvisas mycket till Gymnasiekommittén. Jag håller med Lars Hjertén i det avseendet. Oavsett vad ämnet för interpellationsdebatten är så känns det som om det alltid hänvisas till någon kommitté eller utredning. Det är oerhört många frågor som är under utredning. Och i opposition kan man ibland känna en viss frustration över att ingenting blir färdigt och att oppositionens alla förslag avslås med hänvisning till någon utredning. Men den diskussionen kanske vi inte ska föra nu. Jag vet inte om skolministern missuppfattade mig, hörde fel eller själv sade fel när hon talade om att Europas ministrar lovordar svensk gymnasieskola och gymnasiekompetens. Det tror jag säkert, och det gör jag också. Därvidlag har vi inga meningsskiljaktigheter. Det är naturligtvis eftersträvansvärt att så många som möjligt av Sveriges elever fortsätter från grundskolan till gymnasiet. Det som vi inte är överens om är hur den gymnasieskolan ska se ut för att kunna ta emot alla elever och utveckla dem på ett optimalt sätt. Där har Ingegerd Wärnersson och jag olika syn. Jag menar att det måste finnas olika sorters vägar genom gymnasieskolan. Det ska finnas flera rent teoretiska vägar som definitivt är inriktade på fortsatta studier. Högskoleplatserna är ju tänkta att räcka till 50 % av de elever som går ut gymnasiet, så de kommer ändå inte att räcka till 100 % av dem. Men jag menar att den andra utbildningsvägen i dag fattas, den mera praktiskt inriktade där man varvar teori och praktik och där de praktiska inslagen får ett större utrymme. Och om jag vore skolminister skulle jag inte vara stolt över och nöjd med dagens förhållanden i det avseendet, eftersom det är för många elever som går ut ur gymnasieskolan och in i vuxenlivet med icke godkända betyg. Och det är ingen bra början på deras vuxna liv.
Fru talman! Jag vill gå tillbaka till det som jag tog upp i mitt första inlägg om åtgärder som har vidtagits och hur mycket som har gjorts när det gäller gymnasieskolan. När jag tillträdde fanns det inga möjligheter till åtgärdsprogram och möjligheter till stöd. Vi har sett till att vi ger utbildning för att få fler specialpedagoger i gymnasieskolan. Det fanns oerhört få när vi tittade över hur det såg ut i landet. Vi har gett möjlighet att utöka studietiden. Jag är också positiv till etappläsning för vissa elever. Vi har satsat på kompetensutbildning för lärare som arbetar inom karaktärsämnen och kärnämnen just för att de ska kunna möta de elever som kanske är intresserade av fordonsprogrammet. Men hur läser man svenska när man går på detta program? Det gäller alltså att få ett annat upplägg. Flera åtgärder har alltså vidtagits för att förbättra för just dessa elever i gymnasieskolan. Men jag är inte nöjd. Vi kan göra gymnasieskolan bättre. Och det är därför som vi har gett en kommitté i uppdrag att se över den framtida gymnasieskolan. Jag kan förstå att det ibland är frustrerande att vara i opposition när en kommitté arbetar. Men samtidigt har jag varit väldigt lyhörd för den debatt som har pågått sedan jag gav de första direktiven och fram till nu. Och jag har lagt mer arbete på kommittén genom att ge den tilläggsdirektiv flera gånger i perspektivet av debatt som har pågått här och ännu fler rapporter som har kommit oss till handa. Det kan ibland finnas ett dilemma även hos ministern, att när man börjar med något så kommer det till saker som man vill tillföra en kommitté. Dessa tankar kommer från debatter som vi har haft med oppositionen. Jag ska fortsätta att berätta om killen som lärde sig räkna. När man kom hem och besökte honom upptäckte man att han satt hemma och hjälpte fadern med bokföringen på gården. När man så småningom förde in detta i skolans värld och han fick räkna på det som egentligen gällde hans lantbruk så fick han ett perspektiv på siffrorna. Så ibland får man alltså gå i en omvänd ordning. Pedagogiken är alltså viktig, och det är viktigt att lärare är lyhörda.

Fru talman! Margareta Andersson har frågat statsrådet Britta Lejon dels vad hon avser vidta för åtgärder för att alla ungdomsorganisationer ska behandlas lika med avseende på avgiftsregler, dels vad hon avser vidta för åtgärder för att stötta ungas ledarskap. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som ska svara på interpellationen. Jag har i februari svarat på en interpellation från Margareta Andersson med samma innehåll avseende avgiftsreglerna. Jag svarade då att det fanns skäl att behålla det system som vi har och att det enligt min mening inte fanns någon anledning att utvidga undantaget från skyldigheten att betala arbetsgivaravgifter till att gälla ytterligare grupper av ideella föreningar. Detta ställningstagande kvarstår oförändrat. I mitt tidigare svar upplyste jag om att undantaget för idrottsföreningar lagfästes i anslutning till 1990 års skattereform och att det framför allt motiverades av att de inkomster som idrottsutövare hade ofta till stor del var ersättningar för utlägg, vilka i sin tur var avdragsgilla vid inkomstbeskattningen. Motivet till undantaget var således inte att skattemässigt gynna idrottsföreningar, utan att förenkla tillämpningen av reglerna. Det finns ingen anledning att en gång till redovisa varför jag inte anser att undantaget för idrottsföreningar bör utvidgas till att omfatta andra slag av ideella föreningar, exempelvis ungdomsorganisationer. Jag vill emellertid påminna om den princip om en likformig och neutral beskattning av arbetsinkomster som var vägledande vid 1990 års skattereform. En utvidgning av undantaget från skyldigheten att betala arbetsgivaravgifter skulle vara oförenlig med denna alltjämt rådande princip. Det skulle också riskera att åstadkomma ytterligare gränsdragningsproblem och konkurrenssnedvridning gentemot andra verksamheter som inte skulle omfattas av undantaget. När det gäller den andra frågan, om åtgärder för att stödja ungas ledarskap, vill jag inledningsvis understryka vikten av att samhället värderar den kunskap och de färdigheter som ungdomar inhämtar som aktiva inom organisationer. Därför pågår nu ett arbete med att finna möjligheter för ungdomar och andra att tillgodoräkna sig det icke formella lärandet som ofta äger rum i organisationer. Ungdomsorganisationer utgör alltså en grundläggande plattform och en viktig grogrund för utvecklandet av ungas ledarskap och engagemang. Dessutom spelar organisationerna en ovärderlig roll som bärare och förmedlare av demokratiska värden i samhället. Staten stöder indirekt ungas ledarskap genom de ekonomiska bidrag som årligen tilldelas ungdomsorganisationer. I år uppgår stödet till ca 81 miljoner kronor. Dessa medel används bl.a. till ledarskapskurser och organisationsutveckling inom ungdomsorganisationerna. AB Svenska Spels värdeautomatspel till ungdomsorganisationernas lokala verksamheter. Det ska också nämnas att Arvsfondens särskilda satsning på 10 miljoner kronor per år för stöd till utveckling av ungdomars egen organisering nu är inne på det tredje året.

Fru talman! Först vill jag gärna framhålla att jag är överens med interpellanten om att det är oerhört viktigt att vi stöder ungt ledarskap och att vi ger stöd till alla typer av ungdomsorganisationer, inklusive idrottsorganisationerna. Som jag redovisar i mitt interpellationssvar sker ett sådant omfattande stöd, och då inte bara på statlig nivå utan också på lokal och regional nivå. Det tror jag att alla riksdagens partier, i varje fall Socialdemokraterna och Centerpartiet, är oerhört angelägna om att kunna utvidga i takt med utvecklingen vad gäller de ekonomiska resurserna för framtiden. Vi har nu på gång en diskussion exempelvis om lotterimedlen, som ju är en bra ekonomisk grund för många organisationers verksamhet, och nästa år kommer vi tillbaka till riksdagen med ett förslag på området; detta efter den utredning som gjorts av förra statsrådet Bengt K Å Johansson kring lotterifrågor och organisationernas möjligheter att få ökade resurser den vägen. Margareta Andersson frågar varför det är så speciella förhållanden för idrottsorganisationer och varför det är fråga om speciella kostnader för dessa. Jag skulle vilja hänvisa till vad jag säger i mitt svar om att vid den skatteomläggning som skedde i början av 90-talet drogs den praktiska slutsatsen att kostnaderna - rese och traktamentsersättningar och andra mindre ersättningar - är av den arten att det, inte minst av administrativa skäl, är en klar fördel att kunna hantera det hela så som nu sker när det gäller idrottsorganisationer. Jag är medveten om att man aldrig kan tala om en exakt gräns här och säga att det är den enda rimliga och tillämpbara gränsen, utan det kan naturligtvis alltid diskuteras. Såvitt jag förstår är det inte så att Margareta Andersson vill ha en inskränkning beträffande den modell som gäller för idrottsorganisationer. Snarast handlar det väl i stället om att diskutera en utvidgad princip, och det kan man alltid göra. Regeringen har dock valt att i stället gå andra vägar för att stödja ungdomsorganisationerna. Till sist vill jag framhålla att själva principen i det svenska socialavgifts och socialförmånssystemet är att all ersättning som är förmånsgrundande också ska vara ett underlag för arbetsgivaravgifter. Då kommer också andra aspekter in. Om ersättningen inte är förmånsgrundande försämras ju också mottagarens trygghet. Även andra frågor kommer in, exempelvis om vårt pensionssystem. Man kan, som Margareta Andersson gör, säga att det kan uppfattas som orättvist att inte alla andra föreningar också omfattas av det här undantaget men jag tycker inte att det är ett tillräckligt skäl för att göra en ytterligare utvidgning. Även om man skulle utvidga detta till att gälla också andra ideella föreningar skulle det i sin tur också kunna leda till tillämpningssvårigheter. Skulle undantaget gälla exempelvis alla ideella föreningar eller endast föreningar som bedriver ungdomsverksamhet? Och hur avgränsar man i så fall det som är ungdomsverksamhet? Vidare kan frågan uppkomma till vilka kategorier av personer som ersättningar ska utges för att de ska undantas. Att undanta en ersättning från skyldigheten för mottagaren att erlägga arbetsgivaravgift innebär inte att man kommer till rätta med problemet med att ledare betalas svart, som det heter, eftersom mottagare av ersättning är skyldiga att betala inkomstskatt, oavsett om arbetsgivaravgift ska betalas eller inte. För mottagare av ersättning blir det således inte någon fördel att arbetsgivaravgift inte betalas. Tvärtom blir det en nackdel eftersom inkomsten inte blir förmånsgrundande om arbetsgivaravgift inte betalas.

Fru talman! Vi har ett oerhört omfattande föreningsliv med ungdomsorganisationer och idrottsorganisationer med olika inriktningar. Det låter sig sägas att man ska behandla alla lika. Men alla har inte lika typer av verksamhet och inte lika förutsättningar. Jag tycker att Margareta Anderssons exempel är ganska bra. Hon säger att man skulle kunna införa de åldersgränser som finns för det lokala aktivitetsstödet. Då får man andra typer av avgränsningsproblem, som jag också pekade på i mitt interpellationssvar. Hur man än gör blir det alltid avgränsningssvårigheter av något slag. Jag hävdar inte heller att det finns någon exakt rättvisa där man kan säga att ett visst system är det enda som fungerar, vare sig det gäller det system som vi har i dag eller det som vi kan få i morgon. Det är en fråga om vad staten och samhället har för total viljeinriktning att ge stöd till ungdomsorganisationer. Det manifesteras mest i hur vi kan hitta resurser på statlig, regional och kommunal nivå för att stödja organisationer på olika sätt i fortsättningen. Jag har redovisat de regler som gäller i dag, och jag har redovisat de olika ekonomiska stödformer som finns och som inte har med skattesituationen att göra utan det är stöd som betalas ut som bidrag till olika ungdomsorganisationer. Jag tycker att man ska vara öppen för att utveckla den typen av verksamhet. Jag har själv varit verksam - som Margareta Andersson nämnde - i olika ungdomsorganisationer, och jag är fortfarande verksam i idrottsrörelsen. Jag vet vilken oerhörd betydelse samhällets stöd har för den typen av ledarskapsutveckling som är grunden för allt arbete, vare sig det sker i idrottsrörelsen, i politiska ungdomsförbund, i kyrkliga organisationer eller i någon annan organisation.

Fru talman! Jag delar inte Margareta Anderssons uppfattning att det nuvarande bidrags och skattesystemet när det gäller ungdoms och idrottsorganisationer skulle göra vissa organisationer mindre värda eller att det skulle vara diskriminerande. Däremot tycker jag att man kan ha en diskussion om på vilket sätt man kan utveckla de stödformer som vi har i dagsläget. Det går säkert att hitta ett bättre system. Jag nämnde som exempel den utredningsverksamhet som vi har haft på lotterilagsområdet, som ju är ett väldigt viktigt stöd för många organisationer både utanför och inom idrottsrörelsen. Det kan vara ett bra tillskott. Men att man skulle ha det lokala aktivitetsbidragets åldersgränser som grund leder bara till att det uppstår nya avgränsningsproblem. Därför ska man inte lösa detta skattevägen, utan man får lösa det på det sätt som vi har tillämpat under senare år, dvs. genom att utveckla formerna för direkt stöd till organisationerna.

Fru talman! Hans Stenberg har frågat vilka åtgärder jag tänker vidta för att förhindra Vasakronans försäljning av sitt fastighetsbestånd i Norrland. Hans Stenberg anser att Vasakronan aktivt bidrar till att öka den regionala obalansen och sänder ut negativa signaler om det privata näringslivet i Norrland genom strategin att koncentrera hela sin verksamhet på orter där tillväxten bedöms bli starkast i landet. Vasakronan och Norrporten har gjort en strukturaffär där Norrporten förvärvat fastigheter för 5,1 miljarder kronor och Vasakronan tillsammans med Andra och Sjätte AP-fonderna blivit, till lika stora delar, ägare av Norrporten. Affären medför att Norrporten med Sundsvall som bas stärker sin ställning som en betydande rikstäckande aktör på den svenska fastighetsmarknaden. Vasakronan säljer ca 15 % av värdet av sitt fastighetsbestånd och ökar sin fokusering på ett mindre antal orter. Jag anser inte att Vasakronans agerande med denna affär ökar den regionala obalansen eller sprider negativa signaler om Norrlands näringsliv. Norrportens stora intresse för affären kan tvärtom ses som ett uttryck för stark framtidstro på den norrländska fastighetsmarknaden. Jag vill samtidigt påpeka att Vasakronan verkar på samma villkor som sina konkurrenter på fastighetsmarknaden. Detta innebär bl.a. att bolagets styrelse har ansvar att besluta i frågor om fastighetsbeståndets geografiska koncentration. Några åtgärder från min sida har inte vidtagits för att förhindra den nu genomförda fastighetsaffären mellan Vasakronan och
Fru talman! Jag vill börja med att tacka finansministern för svaret. Jag vill också passa på tillfället att tacka Norrporten för att man har etablerat sig i Sundsvall. Det känns bra att det finns företag som hyser tilltro till utvecklingen också i regionerna utanför de största städerna. Det som fick mig att skriva interpellationen var det uttalande som en av de ledande personerna inom Vasakronan gjorde om att man skulle satsa på storstäderna och avveckla allting utanför de s.k. tillväxtregionerna. Jag, och många med mig, blev rejält upprörda när en företrädare för ett statligt företag deklarerade i medierna att man inte såg några utvecklingsmöjligheter för Norrland. Det kändes verkligen inte bra att ett statligt företag på det viset gick i spetsen för att ytterligare förstärka bilden av en landsända med stora bekymmer och därmed bidra till att ytterligare öka den regionala obalansen i landet. Sedan interpellationen skrevs har den här affären fått en bra vändning, tycker jag. När nu Vasakronan inte vill eller inte kan ta ett regionalpolitiskt ansvar är det glädjande att Norrporten ser de utvecklingsmöjligheter som finns och nu satsar på att bli ett rikstäckande fastighetsbolag med säte i Norrland. För mig som sundsvallsbo känns det naturligtvis särskilt bra att ett kraftfullt företag etablerar sitt huvudkontor i Sundsvall, inte minst med tanke på den finansiella styrka som ett sådant bolag har och den positiva effekt som det ger på omgivningen. För oss som vill bryta den regionala obalansen och se en positiv utveckling också utanför de s.k. tillväxtorterna är det viktigt att Norrporten nu kan fortsätta att utvecklas på ett bra sätt. Därför skulle det vara bra om Norrporten och Vasakronan kunde gå vidare så att ytterligare delar av Vasakronans fastighetsbestånd säljs till Norrporten. Jag vill därför fråga finansministern om han och regeringen är beredda att medverka till en sådan utveckling för att därigenom ytterligare öka den finansiella styrkan i den norra regionen.
Fru talman! Interpellanten och jag är överens om att det som har hänt efter det att interpellationen skrevs har bidragit till att stärka statens närvaro, kan man säga, på fastighetsmarknaden i Norrland och i andra delar av vårt land. Jag är ganska övertygad om att den konstruktion som har skett med Norrporten och den starka ägarbild som Norrporten har kommer att kunna generera en bra fastighetsutveckling i Norrland i fortsättningen. Självfallet är det företagen själva som ska göra bedömningar - som svar på Hans Stenbergs fråga - av hur man vill utvidga sin potential. Jag har ingen anledning att ge någon form av rekommendationer till de här företagen om hur de ska agera i fortsättningen. Men jag är ganska övertygad om att den uppdelning som har skett på marknaden och den konsolidering som sker på det här sättet är mycket positiv för fastighetsutvecklingen i Norrland. Jag är säker på att det inte kommer att vara det sista steget som de här företagen kommer att ta. Därför tror jag att det här är bra för en god fastighetsutveckling i Norrland i fortsättningen.
Fru talman! Jag förstår naturligtvis att finansministern inte vill binda upp sig och ge direkta pekpinnar till företagen, men jag tolkar ändå det som han har sagt som positivt. Att det finns sunda fastighetsföretag som vill satsa framåt på en ort är en förutsättning för att få en positiv utveckling av näringsliv och sysselsättning. Eftersom jag vet att regeringen vill ha en positiv utveckling i hela landet, är jag övertygad om att regeringen är beredd att medverka till att ge möjligheter till en utveckling av Norrporten och andra fastighetsbolag som är beredda att satsa offensivt också utanför de s.k. tillväxtområdena. Därför ser jag med tillfredsställelse på finansministerns svar. Jag förutser också en positiv utveckling av Norrporten och affärerna utanför storstadsregionerna.

Fru talman! Carl Erik Hedlund har ställt mig några frågor om rättssäkerheten vid beskattningen. Han frågar mig för det första på vilket sätt jag tänker förvissa mig om att skattemyndighetens agerande är i överensstämmelse med de lagar som styr skattemyndighetens verksamhet. Den andra frågan gäller på vilket sätt jag avser att försäkra mig om att innehållet i revisionspromemorior inte styrs av ackordsliknande system. Han frågar mig vidare vilka åtgärder jag tänker vidta för att stärka den enskilde medborgarens ställning gentemot skattemyndigheten i syfte att rättssäkerheten ska öka. Slutligen frågar Carl Erik Hedlund om jag är beredd att föreslå att skattetilläggen i dess nuvarande omfattning slopas. När det gäller rättssäkerheten vid beskattningen är det mycket viktigt att det finns tydliga regler om vad de olika myndigheterna har rätt att göra och vilka skyldigheter de har. Riksskatteverket är enligt instruktionen för skatteförvaltningen central förvaltningsmyndighet för bl.a. frågor om skatter. Skattemyndigheten är regional förvaltningsmyndighet för samma slag av frågor. Det övergripande ansvaret för skattemyndigheternas beskattningsverksamhet ligger därför, som Carl Erik Hedlund också har påpekat, hos Riksskatteverket. Det är enligt regeringsformen inte möjligt för mig att ingripa i skattemyndigheternas verksamhet genom att exempelvis bestämma hur en myndighet i ett särskilt fall ska besluta i ett ärende som rör myndighetsutövning mot enskild eller som rör tillämpning av en lag. Sådana frågor ska skattemyndigheterna hantera självständigt och på eget ansvar. Det ankommer på Riksskatteverket, i dess egenskap av central förvaltningsmyndighet, att ange mål och riktlinjer för skattemyndigheternas verksamhet. Verket anger exempelvis principerna för granskningsarbetet, ambitionsnivåer och inriktning för såväl revisions som taxeringsarbetet samt mål för skattemyndigheternas informationsverksamheter. Det ankommer också på Riksskatteverket att följa upp och analysera resultatet av skattemyndigheternas verksamhet. Genom allmänna råd och uttalanden ska Riksskatteverket verka för lagenlighet, följdriktighet och enhetlighet vid rättstillämpningen inom verksamhetsområdet. Det ansvar som Riksskatteverket har för beskattningsverksamheten och som jag beskrivit nu bör enligt min mening garantera att rättssäkerheten upprätthålls genom att skattemyndigheternas agerande är i överensstämmelse med de lagar som styr verksamheten och inte har annat syfte än att uppnå en så bra kontroll som möjligt inom den givna resursramen. Jag anser därför att det för närvarande inte finns något behov av åtgärder i dessa avseenden. En annan viktig fråga för rättssäkerheten är att det finns tydliga regler om vad som gäller för de skattskyldiga. Det är ett självklart önskemål att reglerna ska vara så klara och tydliga som möjligt, men det är ofrånkomligt att skattereglerna - liksom all lagstiftning - kan göras till föremål för olika tolkningar. Hur bestämmelserna på skatteområdet ska tolkas avgörs i sista hand av Regeringsrätten. Om den enskilde har lämnat en oriktig uppgift kan beslutet omprövas genom eftertaxering eller efterbeskattning. Skattemyndigheten ska dock inte korrigera ett felaktigt beslut genom en sådan åtgärd om det skulle vara uppenbart oskäligt. Med uppenbart oskäligt avses bl.a. att den skattskyldige på goda grunder kunde tro att han deklarerat korrekt. Så kan vara fallet om praxis ändras genom en dom från Regeringsrätten. Av betydelse för rättssäkerheten är också att den enskilde har möjlighet att få ersättning vid fel och försummelser från det allmänna. Enligt skadeståndslagen kan en enskild få ersättning om han eller hon skulle drabbas av en skada till följd av fel eller försummelse vid skattemyndighetens myndighetsutövning. Möjligheterna till skadestånd utvidgades dessutom år 1999. Numera kan den enskilde även få skadestånd om en myndighet genom fel eller försummelse lämnar felaktiga uppgifter och råd, trots att dessa inte lämnas vid myndighetsutövning. Med hänsyn bl.a. till de bestämmelser som jag redovisat här anser jag inte att det finns behov av att nu vidta några ytterligare åtgärder för att stärka den enskilde medborgarens ställning gentemot skattemyndigheten. Slutligen vill jag nämna att Skattetilläggskommitténs betänkande Skattetillägg m.m., som innehåller förslag till ändrade regler, remissbehandlas för närvarande. Jag vill därför inte nu uttala mig om utformningen av skattetilläggen i framtiden.
Fru talman! Först vill jag tacka finansministern för svaret på min interpellation, även om jag är besviken på innehållet. Bakgrunden till min interpellation har jag noggrant redovisat. Skattemyndigheterna fick för några år sedan större resurser som skulle medföra ökade skatteintäkter. Förhoppningarna infriades, åtminstone i första beslutsinstans. Viktigast är dock frågan om medborgarnas rättssäkerhet äventyrats. Medborgarna ska kunna kräva en mycket hög skattemoral av skattemyndigheten. Ändå ser vi hur myndigheter ger råd som sedan leder till dyra eftertaxeringar. Vi har en situation där skattemyndigheten kan försätta människor och företag i konkurs innan de fått en chans till rättslig prövning i en oberoende instans, alltmedan skattemyndigheten jagar maximala skatteintäkter i något som liknar ett ackordssystem. Enligt min uppfattning är rättssäkerheten för den enskilde därmed i fara. Men det tycker uppenbarligen inte finansministern. Allt tal om rättvisa är nu borta, och medborgarna får nöja sig med beskedet att man alltid kan överklaga beslutet. Jag vill därför fråga finansministern om han tycker att man ska ha ett ackordsliknande system när man bedömer en skattemyndighets verksamhet eller lönsamhet. Är risken inte uppenbar att medborgarnas intressen kommer i kläm? Anstånd med betalning av påförd skatt har vägrats med motiveringen att skattemyndigheten anser att rätten inte kommer att ändra beslutet, varför anstånd inte meddelas. Det är således en part i tvisten som beslutar om upptaxering och som också bedömer utfallet av en rättsprövning. Vad har då finansministern att säga till dem som drabbats av att skattemyndigheten sitter på flera stolar? Ingenting. Han tycker att allt är bra som det är och ser ingen anledning till några åtgärder för att stärka rättssäkerheten. Det är klara besked om att andra hänsyn är viktigare. Och de är väl närmare bestämt finansministerns och regeringens jakt på maximala skatteintäkter. Det jag ville åstadkomma med min interpellation var en seriös diskussion om rättssäkerheten inom skatteområdet. Men finansministern tycks vara ointresserad av den. Som jag framhöll i min interpellation borde det ligga i allas intresse att utreda huruvida och i vilken utsträckning som skattemyndigheter åsidosätter sin uppgift att på ett opartiskt sätt utföra sina uppgifter. Att Riksskatteverket har det övergripande ansvaret för skattemyndigheternas beskattningsverksamhet innebär väl ändå inte att finansministern kan slå sig till ro när medborgare även riktar kritik mot RSV, t.ex. när Riksskatteverkets tryckta blankett inte överensstämde med lagstiftningen, som jag har beskrivit i min interpellation. Frågan är: Vem granskar Riksskatteverket? Borde inte finansministern ge Riksrevisionsverket ett preciserat uppdrag att granska såväl skattemyndigheter som Riksskatteverket mot bakgrund av det jag har beskrivit i min interpellation? Demokratiska värden, som en myndighets oväld och rättssäkerhet, måste alltid gälla. Ett flertal rättsfall pågår för närvarande och skadeståndskraven kan bli stora och kännbara för staten. Det kan bli dyrt att låta skattemyndigheter åsidosätta viktiga principer.
Fru talman! Först skulle jag vilja säga att alla statliga myndigheter, inklusive Riksskatteverket, granskas av Riksrevisionsverket. Det sker ingen annan behandling i det här fallet. I en så omfattande verksamhet som vår skatteadministration är det kanske inte orimligt att det ibland kan hända att man gör olika bedömningar i olika skattedomstolar. I sista hand sker naturligtvis en prövning av Regeringsrätten. Om Regeringsrätten har en annan uppfattning om innebörden av bestämmelsen är skattemyndigheten bunden av Regeringsrättens ställningstagande nästa gång som myndigheten ska fatta beslut i samma fråga, även om det innebär att man måste underkänna något som man tidigare har beslutat. Det kan alltså bli fråga om att skattemyndigheten omprövar sitt eget beslut till nackdel för den enskilde. Någon omprövning bör dock inte ske om det är uppenbart oskäligt, exempelvis om den skattskyldige har följt skattemyndighetens råd och anvisningar. Jag förstår inte riktigt vad Carl Erik Hedlund menar när han talar om ackord. Jag känner i varje fall inte till något sådant system eller att revisorerna skulle arbeta efter någon slags ackordsprincip. Jag utgår från att Riksskatteverkets anvisningar är så tydliga att de inte kan ge utrymme för ett sådant förfarande. Om Carl Erik Hedlund har något mer preciserat exempel på vad han menar med ackordsförfarande får han väl ta fram det till beskådande.
Fru talman! På den senare frågan är svaret uppenbart. Jag framhåller detta i min mycket långa interpellation. När vi i skatteutskottet och den här kammaren var med om att besluta att skattemyndigheterna skulle få ökade resurser för att kunna göra skatterevisioner och en bättre granskning framhölls också att detta skulle kunna innebära ökade skatteintäkter, dvs. att det var ett lönsamhetsmål. Redan i det sammanhanget ställdes ju frågan om inte det här skulle stimulera skattemyndigheterna att så att säga jaga fram resultat i första instans för att kunna bevisa att det ökade anslaget var motiverat. Som jag också framhåller i min interpellation har det mig veterligen inte gjorts någon uppföljning av hur de ärenden som har åberopats som lönsamhetsmål har hanterats i länsrätt och kammarrätt därefter. Jag kan upplysa finansministern om att ett enigt skatteutskott i dag har beslutat att föreslå att Riksdagens revisorer granskar Riksskatteverkets utfärdande av allmänna råd och uttalanden samt skatteförvaltningens processverksamhet. Det övergripande syftet bör vara att ta reda på om balansen mellan medborgarna och myndigheterna är rimlig eller om det finns stor osäkerhet i rättsprocessen som leder till förluster för den enskilde. Det jag efterlyser i interpellationen kanske kommer att bli tillgodosett genom Riksdagens revisorer i stället.
Fru talman! Det finns självfallet inte, och det tror jag inte heller Carl Erik Hedlund tror, något hundraprocentigt skattesystem som inte innehåller någon form av problem eller någon form av svårigheter när det gäller att hantera en del frågor. Därför är det faktiskt en del av Riksskatteverkets egen uppgift, vilket hela tiden förekommer, att återkomma till regering och riksdag med förslag på hur vi kan förbättra vårt skattesystem, vår skatteadministration. Jag har nyligen tillsammans med Riksskatteverkets ledning gått igenom ett antal sådana förslag och idéer som de har haft. Det är ett sätt att försöka förbättra vårt skattesystem. Det vore mig fjärran att tro att man har hittat det kompletta och färdiga systemet, utan det måste alltid successivt förbättras. Det händer hela tiden saker och ting på fältet, nya praktikfall och sådant som motiverar att man gör justeringar och inte minst förenklingar. När man gör förenklingar får man också räkna med att baksidan av förenklingarna är att en del saker kanske inte heller kan hanteras på ett lika stringent sätt som man hade önskat om man hade haft kvar mer komplicerade regler. Men det är en svår avvägningsfråga mellan å ena sidan behovet av förenklingar och å andra sidan behovet av att vara så precis och exakt som möjligt i de olika skattedirektiv som man har att utfärda. I ett avseende förstår jag inte Carl Erik Hedlund alls. Jag tycker att hans definition är mycket märklig när han talar om ackord. Det måste ändå vara rimligt att om Sveriges riksdag och regering lägger fast ett skattesystem så är avsikten att skattemyndigheten ska tillämpa detta skattesystem. Om det finns brister, och det finns det naturligtvis, och det leder till att regering och riksdag tillskjuter mer resurser till Riksskatteverket - och de är säkert inte tillräckliga - är avsikten att Riksskatteverket därmed ska kunna bli mer effektivt och få in mer skatteinkomster. Jag kan inte se något fel i att man får in mer skatteinkomster. Att komma undan skatt kan inte vara något huvudsyfte. Det är i varje fall inte någonting som regering och riksdag kan främja. Om Carl Erik Hedlund har en annan uppfattning får han i så fall anmäla det. Jag kan inte se att det kan kallas för ett ackordsförfarande om man stärker Riksskatteverkets organisation, resurser och personal med mer pengar. Om de får fler instrument till sitt förfogande är inte det ett ackordsförfarande. Det är i så fall en helt ny och främmande definition av det som är vedertaget när det gäller ackord.
Fru talman! Självfallet var syftet med att ge mer pengar till skattemyndigheterna att de skulle bli effektivare och duktigare. Men det jag försöker ta fram och som jag hoppas att den här debatten gör klart, åtminstone när vi läser protokollet efteråt, är att risken finns att den enskilde medborgaren, företaget eller företagaren kommer i kläm på grund av den press som uppstår när man säger att nu har ni fått mer pengar, nu ska ni leverera in mer skatteintäkter, nu ska ni bli effektivare. Det kan ske i ivern att kunna visa ett bra resultat. Det är egentligen det som hela min interpellation bygger på, att det byggdes in ett system som jag kallar för ackordsliknande. Alltså för att kunna motivera att man har fått mer pengar, mer resurser, måste man också visa att man blev effektivare och kunde leverera in mer skatteintäkter, åtminstone i första instans, dvs. vid skattemyndigheten. Hur det sedan har gått i prövningen av de här målen, om det verkligen blev så mycket effektivare, vet jag inte. Mig veterligen har det inte gjorts någon sådan uppföljning, utan man har stannat vid första instans. Risken är här att skattemyndigheten inte längre blir opartisk, som den ska vara. Den ska även tillvarata medborgarnas intressen. Det är inte bara ett fogdesystem. Det är här jag känner risken för att medborgaren kommer i kläm. Medborgaren är ju alltid i ett underläge med det komplexa skattesystem vi har. Jag tror inte att vare sig finansministern eller jag kan överblicka hela det systemet, det är svårt. Det har sina randiga skäl. Det är hela min poäng. När jag säger ackord menar jag helt enkelt att det finns en prestationsuppfyllelse inbyggd hos skattemyndigheten genom att vi i riksdagen har anslagit mer resurser, och då kanske man åsidosätter noggrannheten eller medborgarens rättigheter.